Fru talman! Vi kommer kanske inte längre i den frågan, försvarsministern. Jag anser fortfarande att detta är en oerhört stor och viktig fråga både för försvarsministern och för överbefälhavaren, samtidigt som den i princip gäller för oss alla. Jag har också en ny fråga, som jag inte hann ta upp i mitt anförande, och den gäller helikopterfrågan. Helikopterflottiljens fredsorganisation i försvarsbeslutet år 2000 innefattade utbildningsplattformar på tre platser: Malmen, Boden och Berga. Dessutom beslutades om helikopterbasering på andra ställen, bl.a. Säve. Man har nu köpt in 18 nya helikoptrar, som ska placeras på två ställen, medan den tredje platsen blir utan. Jag kan förstå att det kan vara svårigheter förenade med detta, men jag tänker på personalen på dessa utbildningsplattformar. Eftersom de gamla helikoptersystemen ska fasas ut och nya ska komma in, blir det en skillnad mellan de anställda på den plats som inte får utbildning på de nya helikoptrarna och de övriga anställda. Det blir, som jag ser det, en form av diskriminering av vissa inom försvaret. Tre partier har tagit upp denna fråga i en reservation. Reservationen avser i någon mån detta men också en del annat. Jag förstår att försvarsministern inte kan bestämma var helikoptrar ska placeras - det skulle bli en form av ministerstyre - men jag vill understryka att man bör följa det beslut som riksdagen fattade år 2000 om de tre utbildningsplattformarna. Har försvarsministern några kommentarer till detta?
Talman! Låt mig säga att helikoptersystemen är en av dagens försvarsmakts mindre tillfredsställande delar. Detta redovisas ärligt. De uppköp som vi har gjort betyder mycket stora förändringar och förbättringar. Jag har talat med överbefälhavaren om frågan om helikoptrarna, och hans mening är att detta är en komplicerad fråga, där riksdagens beslut i dag är en viktig förutsättning för att åstadkomma effektiviseringar inom hela helikopterflottiljen. Överbefälhavaren har sagt till mig att det som har kommit fram i medierna, bl.a. genom chefen för helikopterflottiljen, icke är att betrakta som Försvarsmaktens sista ord i saken. ÖB vill lägga ned åtskillig tid och energi för att kunna skapa balans mellan materiel och personal och de uppgifter som Försvarsmakten ska ha i enlighet med de fyra huvuduppgifterna. Detta gör att jag tar fasta på det som Olle Lindström nu har sagt och som även jag i muntliga och skriftliga svar till kammaren har framhållit, att jag för dagen stannar vid att följa frågeställningen. Vi har åtskillig tid framför oss för att kunna bedöma att vi framför allt inom Försvarsmakten fattar sådana beslut som gör att de nya systemens stora investeringar kommer till nytta på det sätt som Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter pekar på.
Fru talman! Det senaste som försvarsministern sade om helikoptrarna gläder mig. Vi kristdemokrater har i årets kommittémotion inte fört fram det här, men jag vill påminna försvarsministern om vår hållning i dessa frågor. Vi menar att det bör finnas ett permanent helikopterförband på västkusten, i Säve. Regeringen nämner här nu verksamhetsorterna Linköping, Berga, Kallinge, Boden och Säve, men jag noterar att Försvarsmaktens sista ord är tydligen inte sagt i den här frågan. Jag vill ta upp frågan om nationella skyddsstyrkor, som försvarsministern svarade på efter ett inlägg av mig i ärendet. Jag vill ta upp det som gäller strid i bebyggelse. Både Försvarsberedningen och regeringen i sin proposition tar upp detta, och regeringen vill nu lägga ökad vikt vid och utveckla förmågan att klara detta. Strid i ort omfattar mycket komplicerade insatser, där civilbefolkningen, dvs. den enskilda människan, på ett fruktansvärt sätt kan beröras. Det kommer i propositionen fram att regeringen nu vill ställa olika krav på förbandens förmåga. Vissa bör placeras vid de operativa insatsförbanden, medan andra bör tillhöra de nationella skyddsstyrkorna. 30 ska de ligga i de operativa insatsförbanden. Är det nu tänkt att de ska komplettera hemvärnsförbanden när regeringen överväger en ny fördelning? Kommer inte alla att få samma utrustning?
Fru talman! Jag vill gärna klarera den här saken. Jag har fått klart för mig att det som Åke Carnerö refererar är det som gäller, dvs. fram till nu ska de tilltänkta stadsskytteförbanden ska ligga i de operativa insatsstyrkorna. Jag avser dock att låta Försvarsmakten överväga de här frågorna ytterligare ett varv. Det kan - jag säger kan - vara lämpligt att förlägga vissa delar inom de operativa insatsstyrkorna och andra inom de nationella skyddsstyrkorna. Men jag säger att det är icke så som dagsläget är. Jag tycker att det är klokt att utreda frågeställningen. Min bedömning är densamma som Åke Carnerös, att det finns ett mycket stort behov av att Försvarsmakten kan bekämpa väpnade angrepp men också naturligtvis stödja det civila samhället i storstadsområdena. Jag delar Åke Carnerös bedömning att det då ställs speciella krav. Jag är mycket angelägen om att Försvarsmakten ska utveckla stadsskytteförbandet som funktion, så att vi här kan ha förband som håller högsta kvalitet i den svenska försvarsmakten. Jag vet att ett sådant utvecklingsarbete kan gå vidare. Jag vill avrunda med att säga att frågeställningen om organisatorisk tillhörighet och därmed eventuell differentiering är en fråga för utredning och bedömning framöver.
Fru talman! Jag har uppfattat det så att det vore olyckligt att redan nu göra ingrepp i insatsorganisationen. Man kan överväga en sak, men det är rimligt att inte göra stora ingrepp innan den har börjat byggas upp. Jag vill ta upp en sak till, och det gäller luftvärnssystemet Bamse. Jag nämnde i mitt inledningsanförande obemannade flygfarkoster och Försvarsmaktens operativa förmåga att motstå fjärrstridsmedel. Detta nämndes även i budgetpropositionen under rubriken Robotstrategin. Jag menar att det nu är väldigt viktigt att i ett kompetensperspektiv analysera det här mycket noggrant. Det gäller ett projekt som har levt under hela 90-talet. Stora summor är nedlagda i det, och som jag och vi kristdemokrater ser det finns det i Försvarsmakten ett behov av denna förmåga inom luftförsvaret. Min fråga är: Hur ser försvarsministern på det här på kort sikt men även på längre sikt? Olika användningsområden har diskuterats, och det har vi naturligtvis ingenting emot.
Fru talman! Jag vill nämna att det på längre sikt är alldeles riktigt att vi har behov av robotar med denna räckvidd och även med längre räckvidd. De ska kunna skjutas både från marken och från flygplan liksom sannolikt också från fartyg. Jag anser därför att riksdagens beställning till regeringen sedan något år eller ett och ett halvt år, vill jag minnas, om att följa och se över luftvärnsfrågorna är mycket berättigad. Överbefälhavaren avser att inleda en mycket bred och djup utredning kring detta som ska kunna redovisas den 1 mars 2003 och vara ett viktigt ingångsvärde för nästa treårsperiod. Jag vill i dag inte göra några kommentarer från riksdagens talarstol om Bamsesystem annat än på en punkt. Vi har ett mycket stort behov av de robotsystem vi har. Den industri vi har och den kompetens som finns samlad där måste vi kunna tillgodogöra det svenska försvaret under lång tid framåt. Men jag vill inte i dag gå längre och från riksdagens talarstol göra några kommentarer kring Bamse.

Fru talman! Jag vill understryka vikten av helikoptrarna. Det är väldigt viktigt var man placerar helikoptrarna och att alla förband får de nya helikoptrarna. I den förra debatten tog jag upp stödet till samhället som är så betydelsefullt i helikopterverksamhet. Jag hoppas att försvarsministern tar med sig det hem till departementet och arbetar vidare med detta. Den fråga jag egentligen skulle ställa handlar om den utredning om stöd till samhället i fred som nu är klar och som ska ligga till grund för ett förslag. En enig försvarsberedning säger följande: En sedan länge i vårt land gällande grundsats att militärt tvång eller våld inte ska kunna brukas mot den egna befolkningen eller andra civila utgör en självklar begränsning. Militär personal ska inte ges uppgifter utanför det traditionella militära verksamhetsområdet, osv. Detta har riksdagen uttalat för ganska många år sedan, och Försvarsberedningen har ställt sig bakom det. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om det är kristallklart var gränsen går när det gäller militärens stöd till samhället och om grundtesen fortfarande äger sin giltighet.
Fru talman! Frågan om helikoptrar är synnerligen betydelsefull. Jag vet alla krav som ställs inom Försvarsmakten: egen utbildning, egen övningsverksamhet, egen beredskap och sannolikt del i den internationella krishanteringen, eftersom helikopterförband är sådant som det är brist på i de internationella krishanteringsstyrkorna. Det finns självklart också krav på territoriell integritet och stöd till samhället. Kraven är många. Det är min förhoppning att vi ska kunna lösa det med bättre balanser mellan nya helikoptrar, personal och servicepersonal. Sedan är det en annan fråga var de placeras i olika meningar. Var är deras huvudort med större underhåll? Var kan de placeras temporärt, under vilka omständigheter och med vilka uppgifter? Alla dessa frågor ska vi självklart gå igenom, göra det så bra som möjligt och göra en avvägning. Det ska vi göra när vi får fler helikoptertimmar till vårt förfogande. I dag har vi begränsningar i antalet helikoptertimmar eftersom flera av våra system kort sagt är utslitna. På den andra frågan vill jag svara att jag anser att Ann-Louise Ekborgs nya utredning löser den legala regleringen på det sätt som Berit Jóhannesson efterfrågar och som Försvarsberedningen har ställt sig bakom. Det gäller gränsdragningen där Försvarsmakten icke utövar samhällets tvångs eller våldsmakt inom riket utan är en stödjande resurs på samma sätt som den i dag är det för räddningsverksamheten och också för polismyndigheten. Vi får se vad remissyttrandena ger vid handen och om utredaren har kunnat klara uppgiften. Det är min förhoppning.
Fru talman! Det är oerhört betydelsefullt för trovärdigheten att man inte går över gränsen som varit riksdagens signum för civil-militär samverkan. Vilken huvudort man har för helikopterbaseringen har också oerhört stor betydelse för stödet till samhället. Helikoptrarna ska placeras på ett sätt som gör att man faktiskt kan utnyttja dem både på västkusten och uppe i Norrland.
Fru talman! När det gäller Ann-Louise Ekborgs utredning har jag fått den föredragen för mig av henne själv. Jag tycker att det verkar vara ett glasklart förslag i förhållande till de principer vi vill se fortsatt förverkligas. Men nu ska utredningen remissbehandlas. Det är min förhoppning att förslaget ska gå igenom den ekluten utan anmärkningar. Principen är den riktiga. Slutligen till frågan om helikoptrar. Jag vill i dag inte gå längre än att uttrycka tacksamhet för att riksdagen står i begrepp att fatta beslut i enlighet med utskottets betänkande, som jag till alla delar sympatiserar med.

Fru talman! Att delta i internationella insatser ska enligt regeringens proposition och våra tidigare riksdags och regeringsbeslut sedan fem år tillbaka vara en av huvuduppgifterna för vårt försvar. Regeringen har emellertid misslyckats med att skapa realistiska förutsättningar för att försvaret ska kunna utvecklas till insatsförsvar och samtidigt kunna ha förmågan att delta i internationella uppdrag. Viljan är säkert god.

Såvitt jag förstår innebär detta att samtliga våra försvarsresurser måste engageras, och inte heller det räcker till. För att hålla i gång t.ex. ett ubåtsförband krävs tre ubåtar, och vi har fem. Vad vi faktiskt ställer till EU:s förfogande i dag är en mekaniserad bataljon med 900 soldater. Att bemanna denna är på gränsen till vad vi klarar och visar hur omöjligt det skulle vara att ta ut förband enligt listan med hänsyn till hur försvaret ser ut i dag. Kostnaderna för de internationella uppgifterna belastar ekonomin så att förbands och utbildningsverksamheten i sin tur måste skäras ned med resultat att få förband kan ha den övningsnivå som krävs. Regeringen permanentar nu denna situation genom att slå ihop anslagen till internationell verksamhet och förbanden. Den internationella bataljonen organiseras helt vid sidan av den ordinarie förbandsverksamheten och med frivillig rekrytering inför varje bataljon som ska skickas ut varje halvår. Om regeringen skulle besluta att skicka ut den andra bataljon den anmält skulle sannolikt kostnaderna leda till att i stort sett all normal verksamhet och utbildning fick ställas in. Då skulle det inte gå att få några bataljoner alls i framtiden. Med de neddragningar som gjorts av värnpliktiga skulle det knappast gå att rekrytera en andra bataljon. Men 15 000 värnpliktiga är det kanske 12 000 i armén varav kanske 7 000 med årets begränsade utbildning klarar vad som krävs för utlandstjänstgöring. Att skicka ut 2 000 per halvår fordrar att ca 5 000 soldater rekryteras. Det betyder att 70 % av dessa värnpliktiga ska rekryteras "frivilligt". Detta är givetvis en omöjlig ekvation. Vi moderater anser att det krävs helt nya konstruktiva grepp för att samtidigt utveckla försvarets förmåga att förvara vårt land och delta i internationella insatser. Förmågan till internationella insatser måste således byggas in i den ordinarie förbandsverksamheten. Varje förband måste kunna både försvara vårt land och delta i internationella insatser samt ha kompetens för både den ena och den andra uppgiften. Att ge förband för internationella uppgifter särskild utrustning och särskild utbildning bör undvikas, och den nuvarande utvecklingen med två skilda spår för vårt försvar bör upphöra till förmån för en verklig integration. Två skilda spår kostar mycket pengar, och det är inte möjligt att upprätthålla den här situationen inom vårt begränsade försvar. Detta innebär att utbildning, kompetensuppbyggnad, övning och utrustning för internationella uppdrag ska ingå i de ordinarie uppgifterna och då också utgöra just den huvuduppgift som vi har beslutat om. Utvecklingen av ett effektivt insatsförsvar kan då ske samtidigt och samordnat. Detta är ett modernt sätt att arbeta, och vi vill inbjuda alla andra partier att arbeta på det här sättet. Att uppgiften att hålla beredskap och förmåga för internationella uppdrag ingår i den ordinarie förbandsverksamheten innebär att deltagande i internationella insatser inte längre kan vara en frivillig uppgift för de anställda i försvaret, som nu sker med rekrytering från fall till fall. Med den begränsade organisation som försvaret har behövs all kompetens inom ett förband. Det fungerar helt enkelt inte att en viss person med en viss kompetens uteblir från det uppdrag man har övat inför. Det går heller inte att räkna med att specialkompetenta personer ska kunna rekryteras på frivillig basis, när det i vissa fall kanske bara finns tre möjliga personer. Exempel på detta ser vi när det gäller sjöminröjning - ett projekt som många av partierna här i salen har uttalat sig positiva till. Det är helt enkelt inte möjligt utan att samtliga som har specialutbildning kan engageras. För att klara bemanningen fordras också att kontraktsanställning av soldater införs. I uppgifterna för dessa kontraktsanställda soldater ska då ingå att följa med förbandet i internationella uppdrag. Utbildning och kompetens kommer då att kunna utvecklas så att vi kan delta där det finns behov, och inte utifrån vår begränsade förmåga. Olika samövade förband kommer att kunna samverka för att genomföra uppdragen. Logistiken är ett exempel. Sjö och marktransporter, transportflyg, reservdelar och sist men inte minst möjligheten att ta hem förbanden om det skulle behövas är andra exempel. Uppdragen från ren bevakning till fredsframtvingande uppgifter fordrar kompetens och är riskfyllda. Vi tar på oss ett mycket stort ansvar om vi inte ser till att de som representerar vårt land i vår insatsstyrka har bästa möjliga förmåga att klara sina uppgifter. Det är viktigt att Sverige har en hög beredskap för internationella uppgifter, inte bara inom EU:s ram utan också i samverkan med andra länders försvarsmakter, t.ex. samverkan med de nordiska länderna, vara med i PFF-övningar och samverka med Nato. Det är ett rimligt skyddsnät att vi samverkar i Baltikum och på Östersjön. De förändringar vi föreslår gör det möjligt att leva upp till våra internationella åtaganden. Det finns emellertid fortfarande ett glapp mellan de politiska deklarationerna och de faktiska resurserna som kommer att göra det svårt att klara gjorda åtaganden. Det är ohållbart att finansieringen av internationella insatser får slå mot förbandsverksamheten. Kostnaden för genomförandet av ett utlandsuppdrag måste tydligt särredovisas och inte belasta försvarsbudgeten och framtvinga en sänkning i ambitionen för försvaret inom landet. Vi föreslår därför att ett rejält beredskapsanslag ska läggas inom utgiftsområde 7 som också markerar att insatserna utgör en del i vår säkerhetspolitik. Det är också rimligt att vi preciserar de ambitioner vi har och ställer motsvarande resurser till förfogande så att Försvarsmakten kan planera och utbilda för att utgöra ett redskap som motsvarar vår ambitionsnivå. Förmåga och kompetens kan på detta sätt utvecklas så väl som är möjligt, våra soldater ges möjlighet att lösa uppgifterna och skapa det förtroende i omvärlden som är det yttersta syftet med insatserna för att häva konflikt och skapa fred. Tyvärr behövs våra internationella insatser och militära insatser för att häva konflikter. Ingegerd Saarinen är tyvärr inte kvar, men jag skulle vilja säga till henne att det vore väldigt lyckligt om vi kunde tala alla till rätta innan det blir konflikt, så att man först har konfliktlösning och civila insatser och bara i sista hand militära insatser. Men tyvärr är det sällan som parter i konflikt är beredda att ta goda råd och att bilägga sina konflikter innan krisen är öppen. Det är ofta den motsatta tågordningen. Militära insatser skapar stabilitet, och sedan är det de civila resurserna som bygger upp samhället. Då är det framför allt polis och rättspersonal som behövs. Även där kan Miljöpartiet hjälpa till, för det är något som saknas både i Stockholm och i Bryssel och i övriga EU. Det behövs så väl i våra utlandsuppdrag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 8.

Fru talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och nr 20. Dagen den 11 september 2001 har nämnts många gånger här i kammaren. Den dagen visade tydligt hur skört och sårbart vårt samhälle är. Jag skulle redan i inledningen vilja ställa en fråga till försvarsministern. Utskottet säger i det betänkande vi nu diskuterar att det bör utvecklas kompletterande omvärldsexempel som belyser den förändrade hotbild som ska aktualiseras efter terrorattacken i USA den 11 september Ja, det är väl bra i och för sig att ta fram en katalog på hotbilder. Men min fråga till försvarsministern är hur man kan skydda sig mot sådana handlingar i Sverige som de i USA den 11 september. Går det över huvud taget med det försvar inklusive den spaningsverksamhet och underrättelsetjänst som vi har i dag? Och vem kan i dag ge ordern om att ett passagerarplan som är på väg att flyga in i t.ex. Barsebäck ska skjutas ned? Med terroristattacken mot World Trade Center och Pentagon fick begrepp som Homeland Defense, assymetrisk krigföring och RMA, Revolution in Military Affairs, plötsligt en påtaglig innebörd inte bara för säkerhetspolitiska forskare, strateger och visionära militära planerare utomlands och här hemma, utan också för oss politiker och för kvinnan och mannen på gatan. Ett assymetriskt hot, t.ex. i form av en terroristattack, påverkar hela vårt moderna samhälle. Den tidigare distinkta skillnaden mellan krig och fred har ersatts av en glidande gråskala. Hoten mot vårt samhälle är inte längre uttalat militära, utan påverkar hela samhället. Detta ställer därför helt nya krav också på den civila delen av vårt totalförsvar. Man kan då fråga sig hur Sverige kan försvara sig och förhindra ett angrepp från en aktör som väljer ett annat slagfält än det militära. Samhällets beredskap måste nu ta sin utgångspunkt i de allt suddigare gränserna mellan civila och militära hot och kunna möta nya typer av assymetriska hot, där okonventionella metoder och vapen används. Fru talman! Vi står inför en ny situation, och det är dags att omvärdera hotbilden. Det är också angeläget att de olika beredskapsgraderna ses över och anpassas till den nya situation som även vårt land har hamnat i efter den 11 september. Kristdemokraternas uppfattning är att det civila försvarets förmåga framför allt måste vara grundat på ett stabilt och flexibelt samhälle för att kunna möta olika slags störningar. Sedan måste det civila försvarets grundförmåga kompletteras genom i förväg planerade särskilda beredskapsåtgärder. Hitintills planeras sådana åtgärder i första hand med tanke på ett traditionellt väpnat angrepp mot landet. Detta är ytterligare en anledning att omvärdera hotbilden då vi ju lever i ett oerhört sårbart samhälle. Exempelvis innebär samhällets ökade användning och beroende av elförsörjning, telekommunikationer och informationsförsörjning att svåra störningar på dessa områden snabbt kan få allvarliga konsekvenser för samhällets möjligheter att över huvud taget fungera. Den tekniska infrastrukturens brister och förtjänster kan därför i ökad utsträckning sätta gränser för det civila försvarets och därmed också totalförsvarets förmåga att fungera fullt ut. Ju bättre förmåga samhället har att klara fredstida påfrestningar, desto större är möjligheterna att ha en fullgod beredskap om så skulle behövas. Samhällets grundförmåga i fred måste stärkas då sårbarheten inom el och telesystemen är hög eller, med andra ord, el och telesystemen måste stärkas så att de kan stå emot svåra påfrestningar. Vi kristdemokrater anser att de nya säkerhetspolitiska hoten i form av bl.a. terrorism måste tas på fullt allvar av alla öppna och därmed sårbara demokratiska stater. Även om vi inte kan ha en fullt täckande beredskap mot rena självmordsattacker, är det mycket angeläget att totalförsvarets och samhällets beredskap mot olika former av terrorattacker med okonventionella metoder och vapen stärks. Vi kräver därför en grundläggande analys av de nya hotens konsekvenser för civilbefolkningen, hur civilbefolkningen kan skyddas och engageras för att samhället ska fungera i krissituationer. Fru talman! Jag vill också betona att vårt lands sårbarhet och säkerhet inte bara handlar om att motstå militär invasion eller terroristverksamhet. Det handlar också om den skörhet och sårbarhet som finns i den infrastruktur som vi har byggt upp och som vi dagligen använder. Jag tänker på de situationer då människor har blivit utan ström i flera dagar och veckor mitt i kalla vintern. Jag tänker på översvämningarna i Värmland, Dalsland, Dalarna och på många håll i Vi kristdemokrater anser sammanfattningsvis att det civila försvarets grundförmåga vilar på samhällets fredstida och normala styrka och kraft, insatsberedskap och lednings och handlingsförmåga. Ju sämre förmåga samhället har att klara fredstida påfrestningar, desto fler åtgärder måste man ta itu med för att uppfylla de krav som ett eventuellt väpnat angrepp, inklusive terroristangrepp, ställer. Trots att hotbilden inte längre är densamma, måste det ändå finnas en grundberedskap för snabba militära insatser. Fru talman! Vi har ingen avvikande uppfattning gällande utskottets beskrivning av att ett system med kortare försvarsbeslutsperioder bidrar till en fortlöpande politisk prövning av det säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser för totalförsvarets beredskap, omfattning, utveckling och förnyelse. Jag citerar: "Därmed skapas det således förutsättningar för att med kortare tidsintervaller än tidigare besluta om ny inriktning av försvarspolitiken, om detta anses motiverat." Det säger majoriteten i utskottet, och vi instämmer i det. Men ingen kan förneka att det när det gäller försvaret i vissa fall bedrivs ett politiskt spel på hög nivå som kraftfullt kan och måste ifrågasättas. Därför kan man undra hur verkningsfull den politiska prövningen är. Ursäkta mitt något pessimistiska uttalande, fru talman, men jag har under den här valperioden sett och varit med om så mycket av bypolitik på denna riksnivå att jag blivit starkt oroad av att just det saknas som utskottet vill framhålla, nämligen helheten och en tung politisk prövning. Det här talar för betydelsen av att regeringen en gång för alla tar ett krafttag för att komma till rätta med de strukturella brister som präglar försvarsbeslutsprocessen. Om detta inte sker, kommer vi ständigt att få se nya budgetöverskridanden med åtföljande nya ad hoc-lösningar på uppkomna problem. Därmed spelar det ingen roll hur långa eller hur korta försvarsbeslutsperioderna är. Vi kristdemokrater anser således att kortare försvarsbeslutsperioder, såsom nu har blivit modellen, i grunden är bra. De passar väl samman med en dynamisk tid då säkerhetspolitiska samarbetsmodeller omprövas och nya utvecklas, samtidigt som hotbilden ännu inte har blivit riktigt fast i kanterna. Men en osäker omvärld, präglad av snabba förändringar, kräver i än större utsträckning än tidigare att spelreglerna i beslutsprocessen är tydliga och spårbara genom hela processen - alltså också när förslagen når riksdagen. Fru talman! Internationella insatser är numera en högt prioriterad uppgift för Försvarsmakten. Riksdagen har tidigare understrukit det. Målet för det militära försvaret är att alltfler förbandstyper ska få förmåga, kunskap och utbildning för att delta i sådana insatser. Det här har vi kristdemokrater inget att invända emot. Vi ser det som en både humanitär och säkerhetspolitisk angelägenhet. I det internationella arbetet anser vi att förmågan att samverka med andra länder måste utvecklas och breddas. Särskilt viktigt är det med fredsfrämjande operationer, katastrof och flyktinghjälp, flexibilitet och möjligheter till snabba insatser. På längre sikt ser vi ett utökat internationellt samarbete som en förutsättning för att kunna freda oss mot en eventuell invasion. Ett öppet och nära samarbete med Nato anser vi också är och bör vara en del av svensk säkerhetspolitik. Därmed inte sagt att vi ska gå med i Nato, inte nu i alla fall. Vi anser också att Sveriges framtida säkerhet måste tryggas tillsammans med andra fria stater i Vi anser även att resurser måste avsättas som leder till att Sverige kan avdela förband från alla försvarsgrenar till internationella operationer och uppgifter. Riksdagens beslut år 2000 innebar att alla operativa insatsförband på sikt skulle kunna användas för internationell verksamhet. Kristdemokraterna anser därför att denna inriktning för ökad interoperabilitet ska fastläggas i en konkret målsättning så att vi vet vad den står för. Fru talman! Det som oroar oss kristdemokrater är att det finns ett glapp mellan de politiska deklarationerna och de faktiska resurserna. I flera avseenden saknar EU resurser för att operera självständigt. När det gäller strategiska transportresurser, ledningsstrukturer och underrättelsesystem är det önskvärt att Europa inte är helt beroende av andra utanför Europa. Dessutom är frågan om medlemsstaterna med dagens försvarsanslag helt kan leva upp till EU:s utfästelser. Sverige har t.ex. en mycket hög profil i kapacitetsuppbyggnaden, samtidigt som man på hemmaplan genomför den största nedrustningen i modern tid. Trängda av allt hårdare sparkrav tvingas vårt försvar i dag ofta till svåra eller omöjliga målkonflikter. Det är i längden ohållbart att de ökande kostnaderna för krishantering ska täckas av nya besparingar i verksamheten här hemma i Sverige inom en redan ansträngd ram. Kristdemokraterna anser att försvarsbudgeten måste få en tydligare uppdelning mellan internationella insatser, krishantering och Försvarsmaktens andra uppgifter. Fru talman! Det europeiska samarbetet är i grunden ett fredsprojekt. Få av oss kan väl tro att något av de länder som i dag är medlemmar i EU skulle kunna vilja ta till våld mot en annan stat som tillhör EU. Av bl.a. den anledningen är det oerhört angeläget att EU:s östutvidgning påskyndas. Med den pågående östutvidgningen finns möjligheter att upprätta ett enat och fredligt Europa. Det är också viktigt att de "bråkiga" länderna på Balkan kan ges moroten ett medlemskap i EU så fort länderna har stabiliserats och uppfyller fastställda krav för medlemskap. Många företrädare för dessa länder önskar hett en sådan morot. Till sist några ord från verkligheten: Jag har haft möjlighet att befinna mig i minerat land. Den första erfarenheten i detta sammanhang gällde Afghanistan för några år sedan. Man talade om för oss att de stora åkrar och den ängsmark som vi såg vid vissa platser var minerade områden. Det var en obehaglig känsla, särskilt som vi såg att får och getter gick och betade där vallade av en kvinna. Man talade om för oss att fåren och getterna många gånger användes just som minröjare. Självklart var vi extra försiktiga när vi klev ut i naturen för att besiktiga något illa medfaret f.d. boningshus. Jag måste erkänna att jag tittade extra noga på var jag satte ned foten. Den andra gången var i Bosnien strax efter kriget och Daytonöverenskommelsen. Stora skogsområden var avspärrade och försedda med skyltar med minvarning. Den tredje gången var i Kosovo. Det var strax efter kriget och de kosovoalbanska flyktingarnas hemkomst till sitt land. Jag hade blivit tillsagd hemifrån att bara gå mitt i vägen och inte ta några snedsteg ute i naturen. Jag måste erkänna att jag var rädd nästan varenda gång jag satte ned foten. Den fjärde gången var bara för ett par veckor sedan, när jag var valövervakare i Kosovo. Vid introduktionen blev vi ordentligt uppskrämda, men samtidigt också uppmuntrade över att se en karta som visade att snart nästan hela Kosovo är tömt på landoch personminor. Minvapnet är förskräckligt eftersom det gör människor till invalider för resten av sina liv. Framför allt barn som har bråttom och är nyfikna är dyrbara offer för detta vapen. Det är oerhört angeläget att Sverige fördjupar sitt engagemang för minröjning och att de oklarheter som finns gällande rollfördelningen mellan olika aktörer reds ut. Sveriges kunskaper och internationella engagemang behövs på det området. Fru talman! Den ändrade hotbilden har inte givit vårt land och vårt försvar färre och lättare uppgifter. Många av världens länder väntar på våra insatser.
Fru talman! Det är väl rimligt att en betänkandetext debatteras mellan oss riksdagsledamöter. Margareta Viklund ställde ett antal frågor till statsrådet som jag ska försöka besvara. Det finns också anledning att instämma i fragment av vad Viklund anförde, i alla fall vad gäller den första och sista delen av anförandet. Att omvärdera hotbilderna, betonar Margareta Viklund. Det är också den viktigaste slutsatsen i Försvarsberedningens senaste rapport. Jag är glad över att Viklund nästan ordagrant citerar rapporten. Den har också till stora delar författats av Margaretas partikamrat Åke Carnerö, som kanske är den som mer än någon annan har myntat och definierat begreppet "ett robust samhälle". Slutsatsen är nog att vi aldrig kan skydda alla medborgare. Men på olika sätt ska vi anstränga oss för att förbereda oss för att det inte inträffar något och agera på bästa sätt om det inträffar något. Då är samverkan mellan olika myndigheter av central och avgörande betydelse - vilket också såväl propositionen som utskottets betänkande i huvudsak uppehåller sig vid. Det är svaret på den frågan. Frågan om vem som sedan ska fatta de svåra besluten, som Margareta Viklund ställde i inledningen av sitt anförande finns det bara ett svar på. Det är regeringen som leder landet i såväl fred som kris och krigssituationer.
Fru talman! Jag får tacka för den redogörelsen. Det var väl ingen direkt fråga ställd till mig utan det var mer ett svar på en fråga som jag hade ställt. Jag har ingen kommentar i övrigt.

Fru talman! Mitt inlägg skulle handla om de civila frågorna. När det gäller de civila frågorna råder det ju ganska stor enighet. Vi har trots det haft lite synpunkter. Framför allt har vi haft synpunkter på att ledningsfrågorna och frågorna om ansvarsförhållanden inte har kommit till beslut. Det kunde de egentligen ha gjort eftersom det finns utredningar sedan fem sex år tillbaka. Utskottet kunde ha behandlat detta. Nu kommer dessa frågor att behandlas, om jag har förstått det rätt, i vår. Och då får vi ta ny ställning. Timmen är sen, och därför nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! I mitt inledningsanförande beträffande betänkandet FöU1 i dag hade jag en hel del kritik att komma med både när det gäller ekonomin, styrningen och målen inom olika verksamhetsgrenar som inte har uppnåtts. Nu tänkte jag ta upp någonting positivt, och det gäller en bit från mitt hemlän Dalarna, ett län som numera saknar fredsförband. Vi har i Dalarna ett väl fungerande skjutfält, Älvdalens skjutfält, ett av Europas bästa, kanske det bästa. Jag skrev en motion om den oro som fanns och finns över skjutfältets framtid. Jag har en viss känsla av att det är ett skjutfält som ingen vill ansvara för. Åtminstone vill ingen betala för verksamheten. Det kommer ständiga propåer som urholkar verksamheten i Älvdalen. Högkvarteret ger, enligt min mening, felaktiga signaler om nämnda skjutfält. Därför måste jag betona att jag är glad över den skrivning som vi i utskottet enhälligt har kunnat forma oss kring. Vi betonar där skjutfältets vikt och värde, och det är en bra skrivning. Jag hoppas att högkvarteret läser och förstår den inriktning som vi anger här i riksdagen. Jag är alltså helt nöjd med den skrivning som vi kunde enas om, och det var ju detta som jag föreslog i min motion. Att sedan motionen avslås gör mig ingenting. Huvudsaken är att jag har nått mitt mål. Enligt Ulla Wester får de inte skjuta på skjutfältet i Kristianstad, utan de ska plocka svamp och ha scoutläger där. Men i motsats till hur det är där så är militären välkommen till Dalarna och skjutfältet i Älvdalen där man mottas mycket positivt när man kommer på övningar. Fru talman! Jag ska säga några ord om hemvärnet, som jag inledningsvis nämnde i mitt förra inlägg. Det är än en gång viktigt att påpeka att detta inte får bli något förlorat halvår som följs av flera förlorade månader under 2002. Det är viktigt att vi får i gång verksamheten för att klara rekryteringarna. Jag var på en träff förra måndagen, och det var inga glada tongångar, utan det var pessimister som naturligtvis har fått sig en smäll av det som nu har skett. Jag ser övningsstoppet, som jag sade tidigare, som en sorts affär som stänger ett halvår. Sedan öppnar man affären och tror att alla kunder ska komma tillbaka. Jag tror inte att det är så enkelt. Slutligen ska jag säga något om nedläggningen av Dalregementet. Det kom ett åtgärdspaket. Även Falun fick del av det. Men än så länge är det bara löften. Bl.a. fick vi löfte om en utbyggnad av riksvägen mellan Falun och Borlänge. Det fanns med i paketet. Det var fråga om en snabbare utbyggnad än som tidigare var sagt. Nu är det högaktuellt. Björn Rosengren jämförs nu på hemmaplan hos mig som kejsarens nya kläder. Då förstår allihop vad man hittills har förstått av de löften som getts. Nu har Falu kommun begärt besked om detta bygge av regeringen. Man vill komma i gång. Kommunalrådet hemma i Falun har skrivit till näringsministern, och även länsstyrelsen har agerat. Även om statsrådet har gått så är min förhoppning att Näringsdepartementet läser protokollet från denna debatt. Annars får man stöta på på annat sätt. Men det är ett löfte som gavs vid nedläggningen av Dalregementet. Och då tycker jag att man också ska fullfölja de löften som ges. Det har ju talats om detta åtgärdspaket tidigare i debatten i kväll.

Fru talman! Det är alltid lika härligt att höra moderata riksdagsledamöter tala om en aktiv statlig näringspolitik. Det välkomnar jag som socialdemokrat. Jag tycker själv att det är viktigt att en regering tar sådant ansvar och inte lämnar den typen av verksamhet till de fria marknadskrafterna att härja fritt. En aktiv statlig regeringspolitik behövs inte bara inom försvarets område utan som helhet. Dagens Industri hade i går en genomgång av de orter där dessa kompensationspaket hade utlovats. Regeringen hade med råge uppfyllt, om jag minns rätt från artikeln, sina löften när det gäller Gotland, Härnösand och Kiruna. Sedan var det ett antal orter kvar där man ännu inte hade levererat det som hade utlovats. Men jag tror nog att Rolf Gunnarsson ska vara lite försiktig. Det kan ju vara som så att dessa ersättningsjobb faktiskt kommer. Ta då inte i för mycket nu och tala om kejsarens nya kläder. Då kanske han får äta upp detta snart. Tre orter är redan fullt avklarade. Detta är ingen enkel process. Vi står samtidigt i en lågkonjunktur i landet, och det är besvärligt. Men det finns ingen anledning att inte tro att det som har utlovats också kommer att levereras i Falun. Och låt oss förenas om en aktiv statlig regionalpolitik.
Fru talman! Jag är en politiker som om jag har sagt en sak så försöker jag hålla en linje och det jag har lovat. Jag blir glad om kejsaren får någonting på sig. Det var inte jag som hade gjort denna jämförelse, utan näringsministern var tecknad i tidningen som kejsarens nya kläder. Jag är glad att Håkan Juholt är inne på att socialdemokraterna ska föra en regionalpolitik. Det är inte alltför länge sedan som det kom ut en bok av en f.d. försvarsminister. I den boken stod det att Socialdemokraterna aldrig har haft någon regionalpolitik. Den boken kom ut för bara ett par år sedan, Håkan Juholt. Jag är därför glad om ni har börjat inse att det är fara på färde ute i landet. Om ni har kommit på bättre tankar där så är vi glada. Vi kanske är egoistiska. Vi är naturligtvis nöjda om det går bra för Gotland, Härnösand och Kiruna. Men egoismen i mitt hembygdsanförande gällde ersättningsjobben till Falun. Jag tror att Håkan Juholt i morgon ringer till näringsministern och talar om vad som kom ut i pressmeddelandet dagen efter förbandsnedläggningen.
Fru talman! Jag bara konstaterar att Rolf Gunnarsson använder även denna repliktid till att efterfråga mer aktiv statlig regionalpolitik, ytterligare statliga initiativ, för att placera ut jobb runtom i landet. Jag är inte alldeles främmande för denna politik. Det är oftast från Rolf Gunnarssons partikamrater som man säger att detta är något konstlat. Det är konstgjord andning. Det är bättre att de fria marknadskrafterna själva får reglera detta. Jag välkomnar denna omvändelse, Rolf Gunnarsson, och jag instämmer mycket i den kritik som har framförts om brister i regionalpolitiken. Men jag efterfrågar mer av aktiv regionalpolitik. Och nu har jag en frände i Rolf Gunnarsson. Låt oss återkomma till detta och en rad sådana statliga styrningsinstrument.
Fru talman! Ja, Håkan Juholt har en frände i att uppfylla de löften som ges. Där kan jag till hundra procent instämma i det som han har sagt. Än en gång beträffande en aktiv regionalpolitik. Det är någonting som har kommit till ännu en gång under de senaste två åren. Jag håller Thage G Peterson som en stor socialdemokrat som har mycket tunga ord i sin bok. Jag läste med nöje hans bok och läste naturligtvis även denna kritik mot socialdemokraterna. Det är bra om socialdemokraterna under de senaste två åren har tagit åt sig detta. Jag tror inte alls att Håkan Juholt och jag kan finna någon gemensam tråd som kommer att vara heltäckande när det gäller regionalpolitik och bidrag. Då kommer det att skilja ganska mycket mellan Håkan Juholt och mig. Men däremot kanske vi kan finna en linje i tecknet att man ska uppfylla alla de löften som man ger och det som man står och talar om. Den linjen kanske vi kan vara eniga om. Men däremot kanske vi har lite olika ideologiska synpunkter när det gäller regionalpolitiken. Men vi kan väl ta en regionalpolitisk debatt, Håkan Juholt och jag. Den ser jag fram emot när det gäller framtiden såväl för Oskarshamn som Falun.

Fru talman! Jag tar min utgångspunkt i regeringens proposition 2001/02:10. Jag citerar ur propositionen under rubriken Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Där sägs: "Regeringen föreslår därför inga förändringar i lokaliseringen av verksamheten eller i baseringen av helikoptrar. Verksamheten skall därför, liksom hittills, genomföras vid verksamhetsorterna Linköping Berga, Ronneby Säve." Jag delar denna inställning. Totalt disponerar Försvarsmaktens helikopterflottilj över 120 helikoptrar av olika typer och användningsområden. Ett antal av de här helikoptertyperna kommer under perioden 2005-2015 att ersättas av nya helikoptrar. För att man då ska kunna behålla verksamheten enligt regeringens skrivning i propositionen måste helikoptrar som går ur verksamheten ersätts med nya helikoptrar. Försvarsmakten planerade att köpa in 25 nya helikoptrar av helikopter 14 för utplacering i landet. Men med hänsyn till Försvarsmaktens ekonomi har inköpet stannat vid 18 helikoptrar. Om man köpt in enligt planerna hade ett antal placerats i Boden. När antalet helikoptrar minskade var det lättare att stryka orter, bl.a. Boden, från tilldelningen av nya helikoptrar. Jag ser det som en självklarhet att nya helikoptrar och ny kompetens även ska tillföras skvadronen i Boden, inte minst mot bakgrund av att Sverige i framtiden i större utsträckning kommer att ingå i EU:s krishanteringsförmåga. En tredjedel av den yta som EU:s gemensamma militära krishanteringsstyrka ska kunna uppträda inom utgörs av subarktisk klimatzon. Inköpen av nya helikoptrar kräver även investeringar, summan 900 miljoner har nämnts. Det är förståeligt att investeringar krävs, men att inte ta vara på redan gjorda investeringar är slöseri med hänsyn till Försvarsmaktens totala ekonomi. Man kan inte bara ha helikoptrar för att det finns hangarer m.m., men när verksamheten kräver den nya tekniken och nya helikoptrar och infrastrukturen redan finns ser jag detta som dåligt utnyttjande av Försvarsmaktens resurser. Enligt flottiljchefen ska de nya helikoptrarna av helikopter 14 baseras på Malmen och Berga. Ett av skälen ska vara att det är med hänsyn till den luftburna bataljonen. Men enligt den information som jag har fått är det först i slutet av utbildningen som helikoptrarna är nödvändiga. Därför borde helikoptrarna kunna baseras på annat håll i landet för ett bättre resursutnyttjande och sedan kunna medverka vid övningar med den luftburna bataljonen. Fru talman! Verksamheten vid skvadronen i Boden inriktas främst mot att operera med helikopterförband i subarktisk miljö. Att operera, och särskilt att basera, helikopterförband i den subarktiska miljön ställer mycket speciella krav på såväl personal som material. Skvadronen har ett verksamhetsområde som omfattar cirka två tredjedelar av landet. Utbildningen vid skvadronen integreras med Försvarsmaktens övriga förband, främst med förband i norra Sverige. Beredskapen innefattar insatser såväl vid kriser som i fred och krig. Med lokaliseringen till norra Sverige har Försvarsmakten närmast obegränsad tillgång till luftrum. Det kan man inte säga om andra platser. Övningsområdena innebär mycket låg bullernivå och miljöpåverkan. Det finns goda möjligheter att öva under svårast möjliga miljöförhållanden såväl i ödemark som till havs och med tillgång till flera underutnyttjade flygbaser. Möjligheterna att samöva med militära förband och civila myndigheter är utomordentligt goda. Chefen för Försvarsmaktens helikopterflottilj har uttalat vid vårt besök i Boden att några nya helikoptrar av helikopter 14 inte kan placeras i Boden när inköpen stannade vid 18 helikoptrar. Jag tycker att detta är en märklig inställning. Det borde vara självklart att ny kompetens även ska tilldelas norra Sverige. Med nuvarande inställning är risken stor att den fina kompetens som finns vid skvadronen kommer att tappas, vilket påverkar verksamheten. Den inställning som man nu har i Försvarsmakten uppfattar jag som en smygavveckling av verksamheten genom att äldre helikoptrar tas ur verksamheten men inte ersätts med nya. Därför vill jag uppmana regeringen att noga följa att Försvarsmakten följer de beslut som regering och riksdag fattat och vid avvikelse vidta åtgärder. Fru talman! Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om pilotutbildning och skolverksamhet. Enligt tidigare beslut skulle denna verksamhet förläggas till något eller flera av de kvarvarande fyra flottiljerna. Nu har det framkommit i medierna att arbetsgruppen kommer att föreslå att verksamheten förläggs till Malmen. De flottiljer som finns i norra Sverige skulle inte bli aktuella på grund av mörker och kyla. Jag hoppas verkligen att detta inte är ett argument som är avgörande. Dessa faktorer är i stället en tillgång för att utbilda skickliga piloter. Klarar man uppdrag i subarktisk miljö klarar man detta i andra miljöer också. Vad innebär det i ytterligare investeringar vid Malmen om även pilot och skolutbildningen förläggs vid Det jag tidigare sagt om luftrum och samövningsmöjligheter m.m. gäller självfallet även i utbildningssammanhang. Den svenska pilotutbildningen skulle på sikt kunna länkas samman med de behov som finns i Europa. Jag hoppas verkligen att regeringen kan göra en annan bedömning än den som utredningsgruppen kommit fram till och se de möjligheter som det innebär att förlägga utbildningsverksamheten till norra Sverige.

Fru talman! Jag vill ta upp frågan om den framtida helikopterverksamheten, som har varit uppe ett flertal gånger under eftermiddagen och nu i kväll. Vi börjar nu se konsekvenserna av försvarsbeslutet 2000, ett beslut som bl.a. innebar för norra Sveriges del att en komplett och kompetent garnison, den i Boden, slogs sönder och samman. De flesta regementen i Bodens garnison omvandlades till detachement eller filialer. Samtidigt lämnades en åttondel av landets yta utan försvarsnärvaro när Lapplands jägarregemente i Kiruna avvecklades. Jag noterade ändå med en viss tillfredsställelse försvarsministerns svar till Olle Lindström vad gäller den framtida helikopterverksamheten. Jag anade att dörren inte var helt stängd i alla fall när det gäller fördelningen av de nya helikoptrarna. Fru talman! Kristdemokraterna varnade upprepade gånger under beslutsprocessen för vad det innebär när regementen och flottiljer omvandlas till detachement. Moderförbandet som detachementet organiseras under äger beslutanderätten över detachementets framtid. Visserligen uttryckte riksdagen att omstruktureringen inte skulle få inverka på bevarandet av bl.a. vinterkompetensen. Försvarsmakten har nu beslutat, som vi har hört i kväll, att inga medeltunga helikoptrar, helikopter 14, ska placeras i exempelvis Boden och hävdar att vinterkompetensen kan bibehållas genom att förlägga någon övning i Norrland under vinterhalvåret. Vi ser nu en utveckling som många varnade för i ett tidigt skede när försvarsomstruktureringen behandlades. Att bibehålla vinterkompetensen genom att öva i vinterklimat en eller annan vecka under året innebär ändå en kraftig försämring av kvaliteten på vinterkompetensen. Det är all expertis som bedriver verksamhet i kallt klimat helt överens om. Samtidigt innebär Försvarsmaktens beslut en diskriminering av de helikopterförare som tjänstgör på förband som inte får tilldelning av den medeltunga helikoptern. Håller vi på att skapa ett A och ett B-lag när det gäller helikopterförare? Oron är stor hos helikopterförarna uppe i Norrland. Ett tillkännagivande från riksdagen, som reservation 18 innebär, om placering av helikopterförband på fler orter i landet är viktigt men också en signal att riksdagen inte är nöjd med fördelningen av de medeltunga helikoptrarna. En annan fördelning skulle innebära att hög vinterkompetens och kvalitet enligt riksdagens krav kunde bibehållas i landet. Avvecklingen av Lapplands jägarregemente, som gjorde att en åttondel av landets yta lämnades utan försvarsnärvaro, är ytterligare ett starkt skäl för att bevara och förstärka det luftburna försvaret i norr. Fru talman! Självklart står jag bakom alla reservationer där Kristdemokraterna är med, men för tids vinning nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 18 under punkt 19.
Fru talman! Vi lyssnade tidigare till ledamoten och Erling Wälivaaras partikamrat Margareta Viklund som anförde att det tidigare försvarsbeslutet byggde alldeles för mycket på bypolitiskt tänkande och olika politiska uppgörelser som var svåra att se konsekvenserna av och orsakerna till. Därför förefaller det något märkligt när nu Wälivaara, som företräder samma parti, hävdar att riksdagen ska besluta i detalj var alla olika helikoptrar och t.o.m. deras olika vikter - medeltunga, tunga och lätta - exakt ska placeras runtom i landet. Det är väl en politisk detaljstyrning som nästan gränsar till det absurda. Försvarsutskottet skriver: Det bör ankomma på ansvarig myndighet och inte på riksdagen att besluta om var enskilda helikoptrar ska baseras för att uppfylla kraven på beredskap m.m. Därmed blir det professionen som fattar beslutet, och inte eventuella bypolitiker. Jag tycker själv att det känns ganska konsekvent. Jag vill också passa på att läsa upp vad som står i propositionen på s. 158. Det har förekommit en del tidningsartiklar, inte minst på västkusten, om helikoptrarna på Säve. Det står: Regeringen föreslår därför inga förändringar i lokaliseringen av verksamheten eller baseringen av helikoptrar. Verksamheten ska därför liksom hittills genomföras vid verksamhetsorterna Linköping-Malmen, Haninge-Berga, Ronneby-Kallinge, Jag tror att det är viktigt att få detta anfört, med tanke på att valrörelsen tydligen har startat på västkusten och med anledning av en artikel i Göteborgs Posten i dag. Därför har detta förtydligande ett visst värde. Vi tycker som sagt var att placeringen av helikoptrar av olika vikt ska avgöras av professionen - myndigheten - och inte av sammansättningen i det svenska parlamentet.
Fru talman! Håkan Juholt säger att detta är bypolitik. Jag vill fråga Håkan Juholt: Är det bypolitik när jag hävdar det som riksdagen sade i försvarsbeslutet den 30 mars år 2000? Där ställde riksdagen som ett klart krav att vinterkompetensen ska bevaras. Har Håkan Juholt glömt den saken? Det är inte fråga om bypolitik - det är fråga om att myndigheten lever upp till riksdagens krav.
Fru talman! Jag anklagar absolut inte Erling Wälivaara för att ha hållit ett anförande som handlar om bypolitik - absolut icke. Däremot uppmanar jag honom att läsa partikamratens anförande i morgondagens protokoll, där hon hävdar att i stort sett hela försvarsuppgörelsen bygger på politiska kompromisser. Det var detta som innebar frågan om var olika förband hamnade runtom i vårt land. Det fanns inte heller någon spårbarhet kopplad till professionen. Jag ska inte upprepa detta alltför många gånger, med tanke på att Margareta inte kan begära replik. Men jag vill rikta denna uppmaning till Erling Wälivaara eftersom ni företräder samma parti. Jag tycker därför att det är inkonsekvent att i samma kammardebatt hävda att vi ska avgöra exakt var lätta, medeltunga och tunga helikoptrar ska placeras i landet. Det tycker jag nästan är en omöjlig uppgift för riksdagen att ta ställning till. Riksdagen äger icke en sådan professionell kompetens. Jag kan inte avgöra var en medeltung respektive en tung helikopter ska stå. Förmodligen kan Erling Wälivaara det, men jag tror att ett sådant detaljerat styre av all försvarsmaktsverksamhet till slut leder till en bypolitik som kommer att leda oss i fördärvet.
Fru talman! Jag vet inte vem som i första skedet har sagt och tagit upp ordet "bypolitik". Men det jag vill hävda, och som jag har hävdat i mitt inlägg, Håkan Juholt, är ändå det som riksdagen har beslutat den 30 mars 2000 om att vinterkompetensen ska bevaras och behållas. Det har riksdagen ställt som krav. Det svaret har jag fått här i kammaren i debatten - jag behövde inte vara orolig för det finns ett regleringsbrev som reglerar detta att vinterkompetensen ska behållas. Det finns ett krav riktat till myndigheten. Det är anmärkningsvärt att Håkan Juholt helt enkelt lämnar ifrån sig det ansvar som riksdagen har genom ett fattat beslut.
Fru talman! Det bör vara myndigheten som avgör hur vinterkompetens kan upprätthållas. Erling Wälivaara anförde också i sitt anförande att man hävdar att man kan klara vinterkompetens genom övningsverksamhet och liknande. Det kan ju inte vara vi som säger: Nej, ni klarar vinterkompetensen endast om ni gör exakt som vi säger och ställer si och så många medeltunga helikoptrar där, där eller där! Den professionen finns faktiskt inom myndigheten. Låt mig än en gång läsa in detta till protokollet: Regeringen föreslår inga förändringar i lokalisering av verksamhet eller basering av helikoptrar. Verksamheten ska därför liksom hittills genomföras vid verksamhetsorterna Linköping-Malmen, Haninge Utöver detta önskar Erling Wälivaara att vi ska tala om exakt var de olika helikoptrarna av varierande tyngd ska stå placerade. Jag avböjer ett sådant erbjudande från Kristdemokraterna och ansluter mig därmed också lite grann till den kritik av eventuellt bytänkande som Margareta Viklund tidigare anförde här i kväll.
Fru talman! Jag försöker på intet sätt styra myndigheten och tala om för den var helikoptrarna ska placeras. Men när myndighetens beslut strider emot ett fattat riksdagsbeslut är det vår skyldighet, min skyldighet och Håkan Juholts skyldighet att tala om att detta inte var meningen när vi fattade detta beslut. Jag är inte ensam, Håkan Juholt, om att säga att vinterkompetensen inte kan bibehållas med en eller annan veckas övning under vinterhalvåret. En samlad expertis som verkar inom Försvarsmakten i kallt, arktiskt klimat säger att detta är en omöjlighet. När helikopterförarna kommer upp till Norrbotten och ser att termometern pekar på minus 40 grader så vägrar det att gå ut.

Herr talman! Jag är glad över det samarbete som vi har haft med riksdagen kring Nicefördraget inför och under de förhandlingar som skedde. Jag har verkligen uppskattat de täta kontakterna och den konstruktiva stämning som vi har haft i samråden med EU-nämnden, utrikesutskottet och konstitutionsutskottet liksom i det sammansatta utskottets viktiga arbete. Jag tycker att Nicefördraget är en bra illustration av det europeiska samarbetet på gott och ont. Det är en kompromiss med allt vad det innebär. Det tillfredsställer inte dem som enbart ser till nationalstatens intressen, för de nagelfar det här beslutet kritiskt och hittar en röst mindre här och en mer där och får därmed stöd för sin förutbestämda ståndpunkt: att Nicefördraget är ännu en byggsten i det som de brukar kalla den europeiska superstaten; och så stärks de i sin övertygelse mot unionen. De som vill ha ett Europas förenta stater är lika besvikna över att deras drömmar än en gång grusats. De hittar inget beslut om en konstitution som minskar eller upphäver nationalstatens makt, och därmed bekräftas deras förutbestämda ståndpunkt: att medlemsstaterna, som det brukar heta, inte "klarar av att fatta de nödvändiga besluten för EU:s framtid"; och så stärks de i sin övertygelse att medlemsstaterna ska kopplas bort och toppmötena avskaffas. Men alla vi som kan se att det europeiska samarbetet både har förtjänster och brister, både möjligheter och begränsningar, och som tror att vi både måste utveckla den europeiska unionen och behålla medlemsstaternas beslutanderätt i frågor av vitalt nationellt intresse, vi tycker att Nicefördraget ändå är en bra kompromiss, trots att man kan ha invändningar mot enskildheter. Det är en bra kompromiss därför att den tillgodoser våra gemensamma intressen, precis som hela EU samarbetet, som just bygger på att fred, säkerhet, en fungerande inre marknad, säker mat, hållbar utveckling, är viktigt för alla medborgare i Europa - och vi arbetar ju ständigt med hur vi på bästa sätt ska nå dessa gemensamma mål. Det är en bra kompromiss därför att den inte bortser från att vi också har nationella intressen, som i första hand handlar om den oundgängliga demokratiska förankringen genom de nationella parlamenten men som också handlar om att vi ibland vill göra saker efter vår egen agenda, på områden där Sverige har gått före eller vill fortsätta att gå före. Jag tror i och för sig inte att man ska överdriva just den aspekten utan komma ihåg att det är inte bara vi svenskar som vill ha välfärd, ren miljö, jämställdhet, säker mat, öppenhet och solidaritet. Det är inte heller så att vi försvagar dessa områden i Sverige för att de nu är prioriteringar också för EU. Tvärtom tjänar vi på en större gemensam samsyn även i de frågor som vi har sett som traditionella svenska prioriteringar. Nicefördraget är också en bra kompromiss därför att i Nice lyckades EU:s medlemsländer jämka mellan alla sina nationella intressen, och man lyckades med den gemensamma uppgiften att ta det historiska steget för Europas återförening och för en fredlig utveckling på vår kontinent. Det är det Nicefördraget handlar om - varken mer eller mindre. Regeringskonferensen förra året hade ett begränsat mandat. Uppgiften var att genomföra de institutionella förändringar som var nödvändiga för utvidgningen. Dessutom skulle de göras på så kort tid att utvidgningen inte skulle försenas. Uppgiften var inte att ändra maktbalansen, att förenkla fördragen eller att skapa en konstitution. Eftersom utvidgningen är Sveriges allra viktigaste fråga i EU var vi också pådrivande för att försöka hitta lösningar. Jag tycker att vi i dag kan konstatera att vi uppnådde huvudmålet, både för regeringskonferensen och för Sverige. Vi kom överens om de institutionella förändringar som är nödvändiga för att samarbetet ska fungera i en utvidgad union. I förklaringen om unionens framtid slås det entydigt fast att Nicefördraget öppnar vägen för utvidgningen och att nästa regeringskonferens inte får utgöra något hinder eller förhandsvillkor för utvidgningen. Nice var en förutsättning för genombrottet i Göteborg, som ju fastställde att förhandlingarna ska vara avslutade nästa år och att utvidgningen ska äga rum år 2004. Inför utvidgningen var det naturligtvis nödvändigt att komma överens om regler för röstviktning, kommissionens sammansättning och antal platser i parlamentet. Det gällde att behålla en rimlig balans mellan medlemsstaternas intressen och samtidigt skapa förutsättningar för att EU skulle kunna fungera minst lika effektivt som hittills med nästan dubbelt så många medlemsstater. Låt mig kommentera frågorna var och en för sig. När det gäller kommissionen var det viktigt för Sverige att vi kunde enas om att ha kvar en ledamot från varje medlemsland till dess att utvidgningen genomförts. Nu kommer varje land att vid sin anslutning kunna ha en av sina medborgare i kommissionen. När vi når 27 medlemmar i EU sätts ett tak för antalet. Då ska ett enhälligt beslut fattas om en reduktion av antalet ledamöter, och vi ska fastställa en jämlik rotation av kommissionärer. Det tycker vi är en vettig lösning. Sverige fortfarande kommer att ha 18 platser när utvidgningen är fullt genomförd. Nicefördraget ger också en rimlig balans mellan större och mindre länder. De medlemsländer som förlorar en kommissionär får en viss kompensation i röstviktningen. Det var enligt det vi kom överens om i Amsterdam redan 1997. Slutresultatet blir att ungefär samma andel av befolkningen i Europa måste stå bakom beslut också i fortsättningen. Sedan kan jag naturligtvis erkänna att det inte alltid är helt enkelt att räkna fram majoritetsreglerna. Med Nicefördraget blir det också lättare att inleda ett närmare samarbete inom första och tredje pelaren. Det är också viktigt för utvidgningen. Närmare samarbete gör det möjligt för grupper av länder att fördjupa samarbetet inom fördragets ramar snarare än utanför. Rätt utformat kan det bidra till att stärka sammanhållningen i ett utvidgat EU. Nu får vi större flexibilitet så att grupper om minst åtta länder får möjlighet att inom gemenskapen agera för en fördjupning i en mindre krets. Det ska ske inom ramarna för våra gemensamma regler och - vilket är mycket viktigt för Sverige - det ska stå öppet för alla medlemsländer att delta. Den gemensamma utrikespolitiken förblir just en gemensam utrikespolitik, precis som vi från svensk sida har velat från början. Vi menar att en uppdelning i grupper på det området skulle ha försvagat EU. Vi har nu säkrat att närmare samarbete inom utrikes och säkerhetspolitiken enbart kan gälla att genomföra sådant som redan har beslutats med enhällighet och under vidmakthållet veto. Alla frågor med militära konsekvenser ska helt undantas från närmare samarbete. Alla sådana beslut kräver enhällighet. Nicefördraget stärker också unionens beslutsförmåga i viktiga politiska frågor. Kvalificerad majoritet - som redan i dag är den vanligaste beslutsformen - blir ännu tydligare huvudregeln inom EU. Det underlättar medborgarnas fria rörlighet, och det kommer att effektivisera den externa handelspolitiken. Vi ville gå ännu längre inom områden som socialpolitik, visering, asyl och migrationsfrågor. Det är områden vi kommer att fortsätta att driva inför nästa regeringskonferens 2004. Vi ska också vara medvetna om att vi nu närmar oss en kärna av bestämmelser som rör den nationella suveräniteten och där medlemsstaterna i stort sett är överens om att enhällighet ska fortsätta att gälla. Från svensk sida räknar vi skatteområdet till ett av dessa områden där vi vill ha enhällighet. Även för familjefrågor inom civilrätten kvarstår enhällighet som vi önskade. Slutligen: Mot bakgrund av det snäva mandat som gällde för regeringskonferensen var det också bra att vi i Nice kunde enas om att inleda en djupare och bredare debatt om EU:s framtid. Det var ett svar på de önskemål om en bredare reform som hade framförts och ett erkännande av behovet av att förbättra den demokratiska legitimiteten och öppenheten för att föra unionen närmare medborgarna. Vi ser bl.a. på det låga deltagande i Europavalen hur viktigt det är att vi kan brygga över klyftan mellan Europeiska unionen och Europas medborgare. Vi startade framtidsdebatten under det svenska ordförandeskapet. I Göteborg kunde alla medlemsländer och flertalet kandidatländer rapportera om olika initiativ som hade tagits för att börja debatten. Då var de flesta länder inte redo att diskutera förberedelserna för nästa regeringskonferens, än mindre sakfrågorna. Regeringen beslöt ändå att lägga fram förslag om ett brett organ som skulle föreslå ämnen och alternativa lösningar för nästa regeringskonferens år 2004. Nu blir det ett sådant konvent. Nu råder det också en ganska bred enighet om att debatten måste börja med EU:s uppgifter och utmaningar och inte enbart ta upp de institutionella lösningarna. Redan nästa vecka kommer den här diskussionen att föras vidare vid toppmötet i Laeken, där det också ska ges en klarsignal till ett konvent. Konventet ska lägga fram förslag och alternativ utan att binda nationella regeringar och parlament. Det blir ett konvent som följs av en ordentlig paus före regeringskonferensen. Det ska bli ett stort deltagande av nationella parlamentariker. Det är en fråga där Sverige hela tiden har varit pådrivande. Vi tycker att det är viktigt att förberedelserna och debatten inte begränsas till konventet utan blir mycket bredare. Det civila forumet, och i Sverige 2004 kommittén, kommer att spela en stor roll inför den kommande regeringskonferensen, liksom givetvis riksdagens fortsatta arbete. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en skrivelse i början av konventet som en del i förberedelserna inför regeringskonferensen. Nu ankommer det på riksdagen att godkänna det nya fördraget. Det finns mycket goda skäl för att Sverige bör tillträda fördraget. Det lägger en grund för en framtida Europaunion som också återförenar öst och väst. Avslutningsvis, herr talman, vill jag, innan jag lämnar talarstolen, uppmärksamma att en av debattdeltagarna i dag är med på sin sista riksdagsdebatt. När jag gick på gymnasiet i Enköping lyssnade jag på en debatt där Lars Tobisson var med. Jag tyckte att han hade ett bra inlägg, så jag applåderade honom. Då fick jag veta av mina SSU-kamrater att detta var ohyggligt opassande, och så fick man verkligen inte göra! Jag har inte vågat erkänna detta förrän nu, 30 år senare. Jag skulle vilja tacka Lars Tobisson både för samarbetet och för striderna. Jag uppskattar samarbetet. Lars Tobisson är en av dem som mycket konstruktivt kan samverka när man har gemensamma mål. Bl.a. inom EU-samarbetet har vi ofta haft ett bra gemensamt arbete för att balansera det gemensamma europeiska och det nationella. Där har jag också fått värdesätta goda råd. Jag har också uppskattat striderna. Det är ingen som tvingar en att läsa på och tänka igenom argumenten lika noga som en väl påläst och skicklig motståndare. Riksdagen förlorar ett av sina starka namn, men revisionsrätten vinner en utomordentlig medarbetare. Tack, Lars Tobisson, och lycka till!

Herr talman!

En stor utvidgning står för dörren. Nicefördraget är en del i förberedelseprocessen för detta. Med utvidgningen av den europeiska unionen till ett mycket stort antal länder som tidigare brottats under kommunismens barbari fullföljer EU en av sina allra mest centrala kärnuppgifter: att bana väg för freden och att säkra friheten, öppenheten, toleransen och demokratin. Det är en stor uppgift EU har framför sig, och det är en stor uppgift att göra organisationen beredd att ta sig an dessa nya och oändligt mycket mera utmanande uppgifter än som stod för dörren när EU utvidgades med övriga västeuropeiska länder, däribland Sverige. Det har legat och ligger i sakens natur att vi i Sverige har känt och känner ett särskilt engagemang och ett särskilt ansvar för att bereda de baltiska länderna möjlighet till ett snabbt inträde i unionen. Det är, herr talman, en bred enighet som det sammansatta konstitutions och utrikesutskottet har samlat bakom ett ja till det Nicefördrag som nu ligger på riksdagens bord. Socialdemokrater och moderater, kristdemokrater, folkpartister och centerpartister står bakom övertygelsen att det behövs ett bra, effektivt, starkt och utvidgat EU, för Sveriges skull men också för de allomfattande uppgifter som bär upp den europeiska unionen. Det innebär naturligtvis inte att ideologier och skilda synsätt har spelat ut sin roll i politiken, bara ett erkännande av att i en internationell värld behövs det också internationella arenor. Eller, annorlunda uttryckt, med samma övertygelse som mitt parti i dag säger ja till regeringens förslag att godkänna Nicefördraget, slåss vi också för att EU:s innehåll ska styras mera av de frihetliga idéer som vi i Sverige vill ska ersätta socialdemokratin. Herr talman! Två partier säger nej till Nicefördraget, i ett motstånd som jag måste medge blir alltmera svårförståeligt och svårförklarligt. Skulle de som i dag säger nej till Nicefördraget få sin vilja igenom stoppar man i praktiken EU:s utvidgning. Det innebär med andra ord att inte bara Sverige får ta konsekvenserna av dessa partiers EU-motstånd, utan också de andra länder som nu vill göra gemensam sak med oss som redan finns innanför unionen. Jag har alltid undrat vad de som intar den ståndpunkten säger till sina vänner i Warszawa, Prag, Bratislava, Vilnius, Riga eller Tallinn. Har inte de som lever i dessa länder lidit nog? Skulle de därutöver få se sina västeuropeiska vänner dra undan möjligheten att vinna det välstånd, vinna den rättvisa och vinna den garanti för demokratin som de uppfattar att EU medlemskapet skulle leda till för dem? Nu heter det bland dem som hävdar att Nicefördraget likväl inte ska godkännas att vi i alla fall kan ta in nya medlemsländer men göra de nödvändiga anpassningarna genom de s.k. anslutningsfördragen. Om detta, herr talman, kan ett par saker sägas. Det ena är det uppenbara, nämligen att om vi ska ta in Nicefördraget i anslutningsfördragen är det bara att göra samma sak men att tvingas göra det många gånger om. Är det då inte enklare att säga ja till det fördrag som redan är framförhandlat? Är det inte så att man vill ta in detta Nicefördrag bakvägen, som antyds i den reservation som finns knuten till utskottets betänkande? Ja, då innebär argumentet att ta in dessa regler i anslutningsfördragen bara en dålig ursäkt för att man i praktiken tänker säga nej också då. Reservanterna anför ju materiella invändningar mot det som framförhandlades i Nice. Säger man nej till dessa materiella invändningar nu ligger det i farans riktning att man kommer att säga nej nästa gång också. Och säger man nej nästa gång också, när de nya medlemsländerna ska anslutas till unionen, slår fällan igen. Då kommer de inte att få tillträde, och det är det många av oss misstänker är själva den avsikt som reservanterna nu ger uttryck för. Herr talman! Att en stor utskottsmajoritet vill att riksdagen nu säger ja till Nicefördraget innebär naturligtvis inte att vi tycker att fördraget i alla avseenden är en lysande produkt. Vi skulle nog var och en ha skrivit fördraget lite annorlunda om vi själva hade fått hålla i pennan. Likväl är alternativet till att säga ja oändligt mycket sämre. Då stoppas en viktig process som har kommit att bli EU:s signum, att ta förändringarna steg för steg, att dra reformarbetet så långt man lyckas för stunden, att acceptera att förslagen inte blir fullständiga men på den nya grund som de nya förslagen innebär vara beredd att gå vidare. Utrikesministern sade redan i sitt anförande att vi ska gå vidare med EU:s förändringar med början redan om en vecka. Nu inleds den kanske allra viktigaste fasen i EU:s arbete i vår generation och den enda stora möjlighet som vår generation politiker sannolikt har att i grunden få påverka EU:s framtid. Det nya EU som nu ska formas är inte bara ett EU som nödtorftigt ska kunna klara nya medlemmar utan också göra det på ett bra, effektivt och öppet sätt. Det är ett arbete som många beskriver som varande i nivå med det som en gång ledde fram till det Romfördrag som bildade EU. Herr talman! Det arbete som kommer att inledas med Europeiska rådets möte i Laeken om en vecka får inte misslyckas. Det är, som jag antydde, vår generations möjlighet att nu skapa det EU som kan härbärgera merparten av Europas stater. Det behövs en stor reform för ett rationellare beslutsfattande och en större tydlighet. Det är viktigt för effektiviteten i EU, för legitimiteten i dess beslut, för den medborgerliga tilltron till EU som idé och för att den demokratiska kontrollen ska kunna utövas över de beslut som vi överlåter till EU att handha på bl.a. den svenska riksdagens vägnar.

Då ska, som utrikesministern framhöll, också det första initiativet tas till det konvent som ska förbereda den regeringskonferens som till slut kommer att ha ansvaret för att fullfölja fördragsförändringen. Det är ett konvent inom vilket nationella parlament, Europaparlamentet, EU:s institutioner och regeringarna ska samarbeta för att finna den kloka lösning på EU:s framtidsproblem som organisationen i dag söker. Jag vill understryka att det är viktigt att alla engageras på ett meningsfullt sätt i detta arbete. Det är också viktigt att människor utanför de demokratiska institutioner som har att utföra själva förhandlingsarbetet engageras och stimuleras att lämna sina bidrag. Riksdagen har tidigare i en föregångare till dagens sammansatta utskott haft bestämda uppfattningar om hur detta arbete borde bedrivas, nämligen med stor öppenhet och med sin bas inom nationella parlament som ytterst har att fatta besluten om hur EU:s framtid ska se ut. Konventet borde alltså bygga på de nationella parlamenten och det borde till sitt förfogande ha ett självständigt sekretariat som inte var bundet till någon eller några tidigare eller nya hänsyn knutna till den ena eller andra institutionen inom EU-systemet. Jag har tidigare sagt att jag delar utrikesministerns uppfattning om fördraget i stort. Men jag måste medge att det var en besvikelse att regeringen inte med större entusiasm tog sig an det förslag som det tidigare sammansatta utskottet lämnade och använde detta för att med kraft under det svenska ordförandeskapet påverka den process som nu tar sin början i enlighet med de önskemål som riksdagen framställde. Här missades en chans som andra nu har fått ta över efter oss. Riksdagen föreslår nu igen att de synpunkter som riksdagen framförde redan i våras på den kommande processen ånyo ska aktualiseras av regeringen även om vi är väl medvetna om att beslutet i dag kommer i elfte timmen. Likväl är det viktigt att säkerställa att den kommande förändringsprocessen i EU präglas just av den öppenhet, den självständighet och den frimodighet som riksdagen i sitt beslut i våras ville peka på. Vi har starka intressen från riksdagen att dessa beslut fullföljs och ber regeringen att respektera detta. Herr talman! Med ett tydligt besked om riksdagens krav på den fortsatta processen för EU:s reformering rekommenderar det sammansatta konstitutions och utrikesutskottet riksdagen att i dag godkänna regeringens förslag om EU-fördraget. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Det är inte ett medlemsland som avgör framtiden inom unionen, utan det är 15 länder som gör det. Den svenska regeringen kom väldigt långt under sitt ordförandeskap med att framhålla vikten av det fortsatta utvecklingsarbetet och av ett konvent. Det byggde i stort sett på den eniga riksdagen i Sverige. Det var också skälet till att vi kunde lägga en god grund för det konvent som vi nu formellt beslutar om. Andra medlemsländer ville inte gå längre när vi möttes i Göteborg därför att de hade inte kommit så långt i sina nationella debatter. Men vi kunde ändå lägga grunden för det som man ska fatta beslut om i Laeken. Där kan jag se att de synpunkter och ståndpunkter som den svenska riksdagen har haft kommer att väl tillgodoses i det konvent som vi ska fatta beslut om i Laeken. Det kommer att baseras på de nationella parlamenten som får en stark ställning. Det kommer också att bli ett forum för öppen debatt med en ordentlig paus inför nästa regeringsförhandling. Jag tror att den svenska riksdagen kommer att vara nöjd med beslutet.
Herr talman! Jag ska inte i onödan söka sak med utrikesministern om någonting som vid det här laget sannolikt är så långt kommet att det är svårt att påverka fortsättningen av. Det sammansatta utrikes och konstitutionsutskottet framhöll emellertid i våras - och det gäller fortfarande - att vi önskade se en sammansättning av konventet som, vilket vi underströk, baserades just på de nationella parlamenten. Utskottet framhöll också att man skulle se de nationella parlamenten vart och ett som jämbördiga med det Europaparlament som nu, såvitt det försports, i praktiken kommer att vara, om än inte lika stort som de övriga parlamenten tillsammans, men i vart fall bestå av hälften så många ledamöter. 15-16 ledamöter för de europeiska institutionerna och 30 ledamöter för de nationella parlamenten var inte riktigt den balans som riskdagen tänkte sig i våras. Det andra är möjligen lättare att fortfarande påverka. Det gäller sekretariatet till konventet. När vi hör att det är regeringarna som tänker ta hand om sekretariatet inom ramen för ministerrådet ringer det hos de flesta parlament en allvarlig varningsklocka. Om regeringen nu vill göra skäl för uttalandet att man har lyssnat på vad riksdagen har sagt, se då till att det sekretariat som ska vägleda konventets arbete inte är bundet till någon, utan att det får stå på egna ben och arbeta bara med de uppdrag som konventet med alla dess ingredienser och deltagare har att ange till detta!
Herr talman! Europaparlamentet har förvisso 15 16 platser i konventet, men vi ska också komma ihåg att eftersom kandidatländerna kommer att delta i konventet uppgår antalet nationella parlamentariker till 56. De nationella parlamentarikerna får alltså en stark ställning jämfört med Europaparlamentet. Med förlov sagt anser sig Europaparlamentet oerhört missgynnat jämfört med de nationella parlamenten. Så det finns också ett annat sätt att se på den här saken. När det gäller rådssekretariatet delar jag i grunden synen att det hade varit bra med ett helt fristående sekretariat. Nu delas inte den uppfattningen av andra länder. Vi ska komma ihåg att rådssekretariatet representerar ju inte en institution, utan det representerar trots allt alla medlemsländer. På det sättet blir det ett mer eller mindre oberoende sekretariat som kommer att klara det här arbetet.
Herr talman! Detta med matematik och hur många det är som egentligen representerar vad är ibland svårt. Utrikesministern lyckades nu få upp de nationella parlamentarikernas antal genom att slå ihop såväl dem som har att fatta besluten som dem som får glädjen att vara där som observatörer. Räknar man på det sättet blir utrikesministerns matematik rätt. Räknar man dem som faktiskt har avgörandet i sin hand blir det tyvärr bara 30 nationella parlamentariker mot hela 15 för Europaparlamentet. Jag förstår väl att det kan finnas motstridiga intressen. Men Sveriges riksdag, som är en av de institutioner som till slut har att ta det avgörande ansvaret för det framtida EU, har rätt att och ska hävda sin möjlighet att utöva det goda inflytandet. Till sist om sekretariatet: Det må synas som en struntfråga till vem ett sekretariat ytterst är knutet. Mycket av arbetet för att forma det nya EU kommer att göras i det hårda arbetet som sekretariatet är till för. Om man menar allvar med den öppna och frimodiga processen är det av oerhört stor betydelse att man inte kan misstänka att detta sekretariat är lejt av någon av de tre eller fyra parter som kommer att utgöra det slutgiltiga konventet. Även om jag innerst inne inser att frågan om fördelningen i konventet de facto är avgjord redan innan Laekenmötet inleds vill jag skicka med som hälsning till Anna Lindh det beslut som jag hoppas att riksdagen om några timmar kommer att fatta: Ge inte upp striden om sekretariatets oberoende innan Anna Lindh i helgen har satt sig på planet.

Herr talman! Låt mig först säga något som bär mig lite emot. Det är att när riksdagen debatterar betänkanden är det vanligen så att det är reservanterna som börjar och de som försvarar majoritetsståndpunkten kommer senare. Nu började ministern och sedan utskottets ordförande. Jag vet att det är formellt möjligt, men det är ovanligt. Att det blir så i en viktig debatt om EU är aningen förväntat, inte otypiskt, och länder både till viss eftertanke och till vissa slutsatser. Herr talman! Redan den grekiske filosofen Herakleitos har enligt Platon sagt att man kan bara stiga ned i samma flod en gång. Innebörden i detta är ganska uppenbar och mycket sann. Men de svenska anhängarna av EU tycks inte kännas vid denna sanning, åtminstone inte när de ska karakterisera vad som händer inom EU. När vi steg in i EG/EU lät det inte på anhängarna som vi steg ned i en föränderlig flod, utan snarare som att vi gick in i ett nästintill färdigbyggt hus som skulle bli detsamma med undantag för att det kanske skulle bli lite större. EU skulle absolut aldrig militariseras, sade man. Att hävda det var förtal för att sprida en nidbild. EU skulle knappast få en gemensam valuta och därmed en press för en likformig ekonomisk politik. Det var skrämselpropaganda, sade man. EU skulle inte börja styra över delar av vår utrikespolitik. Det var bara en överdrift att hävda, sade man. EU skulle inte utöver den inre marknadens regler, alltså utöver jordbruks och konkurrensfrågor, blanda sig i vår inrikes lagstiftning. Att hävda något annat var att ljuga och inbilla folk att vi inte skulle få bestämma själva i eget land. EU skulle absolut inte ta några steg mot att bli en europeisk superstat, där medlemsstaterna mer och mer skulle komma att likna län och där väljarnas inflytande skulle bli alltmer indirekt och illusoriskt. Sådana stämningar fanns bara hos några få inom EU som inget inflytande hade, och det var ett hjärnspöke i nejsidans propaganda. EU skulle inte förändras så att de stora staternas makt ökade i förhållande till de små. Det kunde ju de små säga nej till eftersom fördragen krävde enhällighet. Det skulle, utom i några få frågor, finnas vetorätt för varje enskilt land. Inget folk skulle mot sin vilja kunna tvingas på någon politik. Nej, EU skulle aldrig bli mera överstatligt. Det var ett nästan färdigbyggt hus som egentligen bara skulle behöva förstoras. När allt det som jag räknat upp nu faktiskt inträffat eller när förändringarna entydigt går i riktning mot detta, så har ännu ingenting hänt. EU har, bedyrar utskottsmajoriteten i det betänkande vi diskuterar i dag och även ministern i sitt inledningsanförande, samma karaktär nu som när vi gick in. Dagens betänkande om Nicefördraget är ett nytt uttryck för anhängarpartiernas statiska syn på utvecklingen. Nicefördraget ändrar inte karaktären, säger utskottsmajoriteten. Och utrikesministern börjar elegant med att tala om att EU-kritikernas förutfattade meningar att det sker förändringar nu har kommit skam, men de anser ändå att förändringarna är bekräftade och därför är de besvikna på Niceavtalet. Federalisterna har inte fått se den utveckling de ville se. Därför har deras förutbestämda meningar kommit på skam, och så är de arga. Men utrikesministern har inga förutbestämda meningar, men har väl det i alla fall eftersom hon menar att det som händer i EU egentligen inte händer. Det påverkar inte demokratin. Det påverkar inte vårt lands inflytande över vår egen politik eller våra möjligheter att påverka EU. Det som händer är inte farligt för demokratin. Ja, detta är ju också någon sorts förutfattad mening, skulle jag vilja säga. Men jag skulle också kunna snurra det hela ett varv till och säga att om regeringen i sitt förhandlingsupplägg, där det från början fanns många kloka inslag, hade haft en lite mer förutfattad mening och hävdat den bestämt, så kanske man inte hade fallit undan på en rad av de punkter där man faktiskt har fallit undan. I betänkandet hävdar utskottsmajoriteten att det egentligen inte har skett någonting - och för säkerhets skull lägger man till "avgörande och omvälvande" - med EU:s karaktär. Det är klart att det är sådana där värderingsord där det alltid är svårt att avgöra vad som ska betecknas som det ena eller det andra. Men det som inte skulle hända har ju ändå hänt. Enskilda stora staters vikt ökar på bekostnad av enskilda små staters vikt, som Sverige. Flera beslut fattas med kvalificerad majoritet. Det blir inte bättre av att man döljer detta bakom att det ska vara ett effektivare beslutsfattande, för innebörden är ju att tredskande stater ska kunna pådyvlas beslut inom EU som de egentligen inte tycker om och därmed få finna sig i dem eftersom EU-lag tar över nationell lag. EU-parlamentet ges vidgade möjligheter att påverka, och EU-parlamentet är, såsom det nu är utformat till sin karaktär, överstatligt. Det borde egentligen i sin nuvarande form, enligt min mening, avskaffas och ersättas med ett representantskap för de nationella parlamenten. EU länkas till VEU. Åtta stater kan så att säga skynda vidare om de vill och därmed sedan pressa på andra att gå vägen mot ökad överstatlighet. Det är tydliga förändringar som entydigt går i en och samma riktning. Och man vägrar att se dem eller bagatelliserar dem, för man säger att det som händer är egentligen ingenting. Man kan då nästan fråga sig vad de har sysslat med när de har förhandlat om det här Nicefördraget under lång tid om ingenting förändras. Jag skulle vilja fråga utrikesministern, som betecknade Nicefördraget som en kompromiss, vilket eller vilka stadganden i Nicefördraget som utvecklar EU-samarbetet från överstatlighet till ökad mellanstatlighet. Nämn ett exempel där överstatlighet ersätts med mellanstatlighet! Jag tror att frågan kanske känns retorisk, därför att det finns inget sådant exempel. Som sagt, man kan inte stiga ned i samma flod två gånger. Det EU som vi ser i dag är inte det EU som folket förespeglades i folkomröstningen. Det är ett nytt EU där varje nytt vatten som rinner kan betecknas som fyllt av mera överstatlighet, vidgade områden för EU:s beslutsmakt, mera makt för de politiska eliterna och allt mindre möjligheter att påverka utveckling och politik för medlemsstaternas folk. Fördragen har förändrats, och de förändras i och med Nicefördraget. Det sker stegvis och kanske inte i den takt som de största anhängarna av att unionen ska bli en federal superstat önskar. Likväl är det entydigt. När vi var nya gällde Maastricht. Sedan kom Amsterdam. Sedan kommer kanske Nice. Varje gång har man sagt att vi går framåt, att samarbetet fördjupas. Det betyder i EU-retoriken att fler beslut tas bort från medlemsstaterna och att EU-organens inflytande över politiken i staterna ökar. Eliten må tycka att EU är ett mycket spännande projekt. Men den rusar något blint framåt. Här ska fördjupas, här ska gås före. Men med varje steg som man därigenom tar för att avlägsna politiska beslut från väljarnas inflytande, från folkens möjlighet till faktiskt ansvarsutkrävande, växer det folkliga missnöjet. Misstron mellan etablissemang och folk ökar. När folk får möjlighet att folkomrösta blir resultatet sällan några heroiska segrar för de styrande. Ofta vinner, trots underläge i resurser och i kända namn, de kritiska. Folket tycks inte riktigt vara lika entusiastiskt som eliten. Det är ju folkets demokratiska möjligheter som man förminskar och gröper ur. Man sade 1994 att fördragsförändringar som skulle strida mot svensk alliansfrihet och självständighet aldrig skulle bli verklighet, för fördragsändringar kräver enhällighet. Då skulle vi bestämma takten, sade man. Sverige skulle se till att den mellanstatliga karaktären på samarbetet inte urholkades. Men har vi någon gång använt vår vetomöjlighet för att stoppa den pågående utvecklingen mot en ny superstat? Har vi någon gång förhindrat att den överstatliga karaktären på fördraget har blivit starkare? Har vi någon gång lyckats förstärka den mellanstatliga karaktären på samarbetet, att det är ett samarbete mellan fria, likvärdiga, självständiga stater? Nej, herr talman, inte i något fall har Sverige ställt frågan - i varje fall inte på sin spets. När ett litet land som Irland ställer Nicefördraget inför sitt folk och folkets prövning leder till ett nej, då har ju egentligen fördraget fallit. Men anhängarna vill ändå påskynda ratificeringsprocessen i övriga medlemsstater. Här tänker man att alla andra med sin ratificering så att säga ska omringa Irland, som ska stå ensamt kvar och förmås att rösta som eliten vill. Ivern att få Irland att göra om folkomröstningen hade givetvis inte varit densamma om folket rättat sig efter elitens vilja. Här kan man, herr talman, tala om maktens arrogans. Förvisso bestämmer varje land över sina egna beslut. Men respekterade vi Irlands beslut behövde vi egentligen inte dagens debatt. Fördragsändringar kräver enhällighet, och det har inte Nicefördraget fått. Därför borde man, om man ville vinna tid och om man hade respekt för det egna fördraget, nu börja att omförhandla fördraget. Man säger att Nicefördraget behövs för att EU ska kunna utökas och utvidgas. Utskottsordförande Per Unckel var ju inne på den saken. Men det är faktiskt så att EU-kommissionens ordförande Romano Prodi själv säger att legalt sett är en ratifikation av Nicefördraget inte nödvändig för utvidgningen. De nya regler som Nice innebär gör bara att en utvidgning blir maktpolitiskt mer smaklig för de mäktigaste staterna i unionen. Det blir bättre för dem som vill skynda fram utvecklingen mot en superstat. Förenar de sig åtta om åtta kan de ju få springa i förväg och sedan pressa med sig de andra. Det leder till att fler beslut nu ska fattas med kvalificerad majoritet, dvs. att länder mot sin vilja, mot sin demokrati, kan påtvingas en politik som dess invånare egentligen inte önskar sig. Att Nicefördraget sägs vara nödvändigt för utvidgningen är ingen juridisk eller teknisk fråga. Det är en politisk fråga.

De små länderna, de länder som åtminstone hemma betonar samarbetets mellanstatliga karaktär, har åter fallit till föga. Det är det politiska pris som vi får betala för utvidgningen. Herr talman! Lars Ohly kommer att utveckla en del frågor som jag inte kommer att ta upp inom ramen för detta anförande. Jag vill bara understryka att i den del som gäller de nationella parlamentens inflytande och att detta ska stärkas i ett framtida konvent understöder vi med emfas det som utskottet uttrycker. Jag skulle vilja gå ännu längre. EU-parlamentet borde egentligen vara observatörer där. EU-organen ska, som det heter på det vackra EU-språket, inte ha kompetenskompetens, dvs. inte ha möjlighet att påverka de regler som styr dem själva. De ska vara strikt mellanstatliga. Därför borde det i alla fall vara en minimiplattform att de nationella parlamenten har ett stort inflytande och att EU-parlamentets inflytande minskas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen till det här betänkandet.
Herr talman! Kenneth Kvist upprepar alla argument mot EU och mot europeiskt samarbete. Jag har ofta undrat hur Vänsterpartiet egentligen vill och tror att vi ska kunna arbeta för fred och samarbete i Europa, hur vi ska kunna stärka gemensamma mål kring arbete och sysselsättning och hur vi ska kunna stärka miljöarbetet. Varför är nordiskt samarbete så bra, varför är globalt samarbete så bra men europeiskt samarbete så farligt och så dåligt? Jag har aldrig fått några svar. Det är klart att EU-samarbetet har förändrats. Det tror jag inte att någon av oss har förnekat. Miljösamarbete fanns knappt ens på dagordningen på Romtraktatens tid. I dag är det ett av de viktigaste samarbetsområdena. Den gemensamma utrikespolitiken fanns inte för tio år sedan. Det beklagar jag, för annars tror jag att vi hade sluppit tio år av krig på Under den stora lågkonjunkturen och depressionen fanns inte samverkan kring gemensamma sysselsättningsmål, det mellanstatliga samarbete som nu finns. Det beklagar jag. Annars tror jag att vi hade kunnat se en lägre arbetslöshet under den tiden i Europa. Vad har ni egentligen sysslat med? Det frågar Kenneth Kvist om Niceförhandlingarna. Vi har sysslat med att förbereda och möjliggöra utvidgningen. Kenneth Kvist vet att Vänsterpartiets ställningstagande innebär att utvidgningen stoppas. Jag skulle vilja veta vilket svar Kenneth Kvist och Vänsterpartiet ger till invånarna i Estland, Slovenien, Tjeckien och alla andra länder som vill bli en del av Europa, som behöver Europasamarbetet för sin ekonomi och som behöver Europasamarbetet för att också blir demokratiskt förankrade i Europa. Vad har ni för svar till deras medborgare när ni i praktiken säger att utvidgningen ska stoppas och att Östeuropa inte heller nu ska få integreras i det övriga Europa?
Herr talman! Nu gör sig utrikesministern skyldig till en identitet som inte håller. Det är skillnad på EU och europeiskt samarbete i allmänhet. Ett europeiskt samarbete kan ske mycket väl efter den princip som har gällt i det nordiska samarbetet - ett nära och öppet samarbete mellan fria självständiga stater som så att säga inte går in i ländernas egna lagstiftning. Men det som skiljer EU från allt annat internationellt samarbete är dess överstatlighet och dess lagstiftningsmakt över enskilda rättssubjekt i varje medlemsstat. Jag trodde att det var elementärt att skillnaden ligger där. Det är klart att om vi kan driva EU till att utvecklas till ett europeiskt samarbete på mellanstatlig grund så är det väl bra. Då skulle vi inte kräva att Sverige lämnar EU, om EU blev strikt mellanstatligt. Då hade vi ett bra internationellt samarbete. Det behövs naturligtvis ett internationellt samarbete i Europa. Det har Vänsterpartiet och EU-kritikerna aldrig förnekat. Jag ställde en fråga till utrikesministern, och jag vill komma tillbaka till den. Vilka framförhandlade resultat i Nicefördraget ökar utvecklingen mot mellanstatlighet och minskar utvecklingen mot överstatlighet? Jag fick inget svar. Men det är väl också ett svar.
Herr talman! Det finns ju ett skäl till att kandidatländerna så gärna vill komma med just i EU. Det är inte bara för att komma nära ett europeiskt samarbete i allmänhet, utan det är just för att det överstatliga inslaget i EU-samarbetet gör att samarbetet blir så effektivt och därmed så viktigt och därmed så åtråvärt för länderna i Östeuropa, precis som det har varit åtråvärt för länderna i Västeuropa. Och, Kenneth Kvist, vi har inget skäl att förvägra kandidatländerna som vill komma med i EU att få komma med i EU enligt den tidtabell som har gjorts. Men det är resultatet av Vänsterpartiets krav. Vi har inte antagit några förslag i Nicefördraget som innebär att vi minskar överstatligheten. Vi tror att överstatligheten på många områden kan vara ett viktigt och bra inslag just för att vi ska kunna ta itu med gemensamma utmaningar och gemensamma problem. Men vi tror också att det mellanstatliga samarbetet är väldigt viktigt för att vi ska kunna ha gemensamma mål men sedan hitta egna vägar att nå de gemensamma målen. Det är också skälet till att vi t.ex. har fått ett mellanstatligt samarbete när det gäller hur vi ska kunna uppnå nya sysselsättningsmål för Europa, se till att vi får en förbättrad utbildning och en förbättrad välfärd i Europa. Gemensamt sätter vi bra mål för Europas medborgare. Varje land kan sedan på sitt sätt se till att uppfylla dessa mål. Även detta samarbete vill kandidatländerna bli en del av. Men ni förvägrar dem i praktiken den rätten.
Herr talman! Nej, vi förvägrar dem inte alls den rätten. Som EU-kommissionens ordförande Prodi sade går det mycket väl att ansluta ansökarländerna utan Nicefördraget. Jag tror att han har rätt på den punkten. Frågan om överstatlighet har alltid ett sådant element i sig att en majoritet av stater ska kunna tvinga på en annan stat en politik som denna stats majoritet och demokratiska institutioner - om vi nu talar om demokratiska länder, och det gör vi i detta fall - inte vill ha, inte känner sig moget för och inte känner sig kunna uppfylla. Och detta är ett demokratiskt problem. När institutionerna samtidigt utvecklas på det sättet att en tjänstemannakommission har en ganska exempellös makt med initiativmonopol och annat så är det klart att människorna som inte kan utkräva ett effektivt ansvar inte känner sig riktigt delaktiga i politiken utan känner sig utanför och röstar med fötterna och känner sig politiskt desillusionerade.

Herr talman! Jag har två kommentarer till Kenneth Kvists anförande. Min första kommentar gäller det som han sade om det färdigbyggda huset. Jag undrar om Kenneth Kvist och jag var en del av samma folkomröstningskampanj. Ingen människa sade att EU var färdigbyggt i det ögonblick som vi gick in i EU. Varför skulle det vara det när hela världen och Europa förändras med tiden? Däremot slog vi alla som då var för att Sverige skulle gå in i EU fast en viktig princip, nämligen att det var ett mellanstatligt avtal som banade väg för de inslag av överstatlighet som EU då innehöll och alltid kommer att innehålla. Det kräver alltså att samtliga länder på mellanstatlig nivå är överens om att ingå ett överstatligt avtal. Min andra kommentar handlar om Kenneth Kvists idoga försök att hitta argument för att hans ståndpunkt inte skulle stoppa en utvidgning av EU. Det är klart att den gör. Får jag fråga Kenneth Kvist följande: Om vi delar upp det Niceavtal som han nu så frenetiskt är emot att Sveriges riksdag ska anta i tolv anslutningsfördrag, är Kenneth Kvists Vänsterparti då berett att i Sveriges riksdag rösta för det? Därför att om ni inte röstar för de anslutningsfördrag som det uppdelade Nicefördraget i så fall skulle innehålla så innebär er ståndpunkt de facto att ni säger nej till de östeuropeiska folkens rätt att komma med i en demokratisk organisation av EU:s karaktär. Röstar ni för de tolv anslutningsfördragen när Nicefördraget har hackats upp i dessa beståndsdelar, ja eller nej?
Herr talman! Det är en vanlig metod att försöka styra vad debattmotståndarna ska svara. Och en fråga som det inte går att svara ja eller nej på kan givetvis inte besvaras med antingen ja eller nej. Per Unckel har grundläggande fel. Nicefördraget styckas inte upp och blir likadant i varje ansökningslands avtal med EU när landet ansluter sig. Det är falskt att påstå det. Det finns ju många delar i Nicefördraget som inte alls har med detta att göra. Det handlar om att kommissionen får en utrikespolitisk general. Det har inget med detta att göra. Det handlar om att åtta och kanske framför allt gamla stora federalistiskt inriktade länder kan springa före andra för att sedan kanske tvinga med dem. Det finns ingenting i anslutningsfördraget som har med det att göra. På punkt efter punkt finns det drag av ökad överstatlighet i Nicefördraget som inte behöver skrivas in. Det behöver inte skrivas in i anslutningsfördraget t.ex. att det ska ske fler omröstningar med kvalificerad majoritet för att man ska nå högre effektivitet, vilket ju ökar överstatligheten. Inget av detta behövs. Möjligen behövs att man förändrar lite grann när det gäller relationerna och hur stort EU-parlamentet ska vara. Det behövs några andra sådana stadganden av formell natur. Och det går mycket väl att göra i anslutningsfördraget. Det är alltså en illusion att tro något annat. Att regeringar i mellanstatligt samarbete överlåter beslutsmakt är naturligtvis formellt korrekt. Men när man överlåter beslutsmakt till ett organ som fungerar som en byråkratisk elitinstitution i stället för som en demokratisk institution så är detta till sitt innehåll, om än inte till formen, ett odemokratiskt beslut. Det är alltså till formen demokratiskt men till sitt innehåll odemokratiskt.
Herr talman! Jag tror att jag låter Kenneth Kvists utläggning om det demokratiska i överstatliga och mellanstatliga beslut läggas till handlingarna med hans egna ord. Nicefördraget vill jag säga följande. Innebörden i det som Kenneth Kvist säger är följande. Vänsterpartiet är berett att rösta för ett anslutningsfördrag där man ändrar åtminstone en del av siffrorna när det gäller röstviktning osv. I reservationen framhålls det dessutom att också dessa delar är diskriminerande. Av detta kan man ju inte dra någon annan slutsats än att inte heller Vänsterpartiet egentligen är berett att ställa upp på dessa förändrade röstningviktningstal. Men viktigare än så: Vänsterpartiet är inte berett att ställa upp på sådana förändringar av unionen som gör att den är möjlig att operera med uppemot 30 medlemmar. Innebörden av den utsagan är att Vänsterpartiet hälsar de östeuropeiska nyblivna demokratierna välkomna till en union som saknar möjlighet att fullfölja sina uppgifter. Mot bakgrund av Vänsterpartiets ståndpunkt att man tycker så illa om unionen är detta i någon grad ett logiskt ställningstagande, men gentemot de östeuropeiska folken är det en förolämpning. Vi hälsar dem välkomna medvetet till någonting som vi vet inte kommer att fullfölja sina uppgifter. Det borde Kenneth Kvist i ärlighetens namn berätta för de vänner som han möjligen fortfarande har kvar i de länder som vi nu talar om.
Herr talman!

Det är i sig en oförskämd recension av ansökarländerna att de för det första skulle sabotera verksamheten. För det andra behövs inte de nya dragen i EU för ansökning, och om de behövs för att EU ska fungera, då fungerar inte EU heller i dag med Per Unckels logik. Jag tycker att orden ibland skenar lite fortare än tanken. När det gäller diskussionen om överstatlighet eller inte tror jag att min ståndpunkt är hållbar. Överstatlighet innebär alltid ett demokratiskt problem. Sedan kan man diskutera situationer där överstatlighet i enskilda och mycket väl preciserade fall kan diskuteras och vara nödvändig. Men generellt sett är det alltid så att överstatlighet i ordets egentliga mening betyder att andra stater sätter sig över en stat. Och om det är en demokratisk stat sätter sig andra över detta folks vilja. Det är en problematik med överstatlighet. Den som inte inser det bör kanske fundera lite djupare på dessa ting.

Herr talman! I filmen Gladiator ställs frågan "Vad är Rom?" Rom är en vision, svarar kejsaren Marcus Aurelius. Men det är en vision som glömts bort och som förtrampats. Samma fråga kan man ställa om EU: Vad är EU? När man hör människor tala om EU, inte minst i vårt land, är det påfallande att EU beskrivs som något främmande, någonting som existerar i Bryssel. Låt mig ge mitt eget svar på frågan vad EU är. Det är förstås en vision och en dröm om fred och samförstånd på en kontinent som varit svårt sargad av krig. Men EU är också en praktisk verklighet. EU finns inte bara i Bryssel, utan lika mycket i Götene, Kiruna och i Katrineholm. Framför allt är EU alla dess medlemsländer och medborgare. Problemet är att så få medborgare upplever detta. Den uppgift som vi står inför är att göra EU till en union för dess medborgare mer än en union av stater. Herr talman! Nicefördraget innebär ett steg på vägen mot återförening av Europa. Vi önskar nog alla att den återföreningen ska ske så snabbt som möjligt, så att vi kan lägga bakom oss all den ondska och allt det mänskliga lidande som krigen, gränserna och kommunismen har åsamkat Europa. Nicefördraget bör godkännas! Men det är bekymmersamt att regeringen Persson förefaller helt nöjd med Nicefördraget. Resultatet av fördraget faller enligt Kristdemokraterna alldeles för långt hitom målet: att göra unionen mer demokratisk, mer handlingskraftig och mer öppen. Nicefördraget är ett lappande och lagande när EU egentligen behöver en helt ny kostym. Låt mig konstatera att Nicefördraget i flera avseenden är ett misslyckande. Regeringscheferna tvingades skjuta på de avgörande framtidsfrågorna till nästa regeringskonferens år 2004, men när man lyssnade till Göran Perssons linjetal i Berlin hörde man att statsministern är ganska nöjd med EU. Han är uppenbarligen nöjd med att lägga största möjliga makt i händerna på regeringscheferna och deras ministrar i rådet. Han väljer därmed att försvaga kommissionen och parlamentet. Han betraktar EU-projektet som i det närmaste avslutat och färdigt. Herr talman! Kristdemokraternas vision är annorlunda än den som Persson gett uttryck för. Vi anser att EU har en bra bit kvar på vägen mot en väl fungerande union. Vår vision är att EU:s framtid bygger på ökad demokrati, ökad handlingskraft och en ökad betoning på Europas värdegemenskap. Först och främst måste regeringskonferensen 2004 ta ett helhetsgrepp på unionens framtidsfrågor. Det räcker inte att besvara de fyra s.k. post-Nice-frågorna. Det behövs en "konstitution" som klart reder ut vad de olika institutionerna ska ansvara för och hur kompetensfördelningen mellan medlemsstaterna och EU ska vara. Fördragen bör delas upp i två delar; en konstitutionell och en sakpolitisk del. Den nya "konstitutionen" ska vara kort och lättförståelig. Den bör slå fast: · Vad som är EU:s kompetensområde och vad som är medlemsländernas kompetensområde. Man kan säga att unionen behöver koncentreras och effektiviseras, dvs. koncentrera sig på de uppgifter där nationsgränsöverskridande samarbete är nödvändigt. Vissa områden bör huvudsakligen vara EU:s kompetens, såsom utrikespolitik och den inre marknaden. Andra viktiga områden där EU bör komplettera medlemsstaternas insatser är rättssamhället, flyktingfrågor, miljö och forskning. Men det finns också områden som bör avföras från EU:s ansvar, inte minst för att frigöra resurser till de gemensamma ansvarsområdena. Den s.k. subsidiaritetsprincipen bör stärkas med en "författningsdomstol" inom EU. För att en maktcentralisering inte ska riskeras bör det vara möjligt för en oberoende författningsdomstol att avgöra var en fråga hör hemma, inom EU eller nationellt. Också den parlamentariska kontrollen måste stärkas. I ett läge där EU får mer och mer att säga till om och då den nationella vetorätten försvinner blir Europaparlamentets medbeslutande nödvändigt för att kontrollera och förankra besluten hos medborgarna. Europaparlamentet är ju folkets enda direktkanal in i EU. På andra områden där majoritetsbeslut används i rådet bör därför parlamentet involveras genom s.k. Herr talman! EU-kommissionärerna kan beskrivas som EU:s regering. Precis som för en nationell regering bör det vara möjligt för de folkvalda i parlamentet att förklara misstroende mot en enskild kommissionsledamot och därmed avsätta denna. Det behövs också enklare och effektivare beslutsregler. Nicefördragets regler om s.k. trippelmajoritet innebär ännu krångligare regler än tidigare. Det nationella vetot kvarstår på en mängd beslutsområden och hindrar en kraftfull politik. Än svårare kommer det att bli när antalet beslutsfattande länder ökar till långt över 20. Vi anser att beslut med kvalificerad majoritet ska vara grundregeln. Undantag bör endast göras för grundlagsändringar, intag av nya medlemsstater och vid beslut om bidrag till EU:s budget. Herr talman! EU:s inflytande har växt på många områden. Det är områden som direkt berör den enskilda människans vardag. Enskilda medborgare har inte haft tillfredsställande rättigheter mot ofta anonyma EU-myndigheter. Genom att göra den nyskrivna EU-stadgan om medborgarnas grundläggande rättigheter rättsligt bindande stärks medborgaren, och EU kan bli en union för medborgarna. Men det nuvarande läget för stadgan är problematiskt. Ingen vet riktigt om EU stadgan är bindande eller ej. EU befinner sig i ett folkrättsligt vakuum. Idealet är naturligtvis att stadgan blir bindande och att EU:s stadga ansluts till Herr talman! Ett s.k. konvent, med representanter för nationella parlament och Europaparlamentet, bör förbereda regeringskonferensen 2004. Men det finns en befogad oro att regeringscheferna i slutändan ignorerar konventets förslag och avgör frågorna i de slutna sammanträdesrummen. Detta kan inte accepteras. Möjligheterna är goda att konventet, genom att grundligt och sakligt förbereda sina förslag under en längre tid, och i dialog med det civila samhället, kan presentera ett genomtänkt förslag till "konstitution". Regeringscheferna har sedan ett stort ansvar att verkligen respektera detta förslag och att inte förpassa det till papperskorgen under efterföljande förhandlingar. Det är positivt att ministerrådet i framtiden kan fatta beslut med kvalificerad majoritet på fler områden. Majoritetsbeslut gör det enklare att vidareutveckla politiken på de områden där ett fördjupat samarbete behövs. Men fortfarande finns en beklaglig mängd undantag från regeln om majoritetsbeslut, exempelvis på asylpolitikens område. Herr talman! Det har gjorts flera viktiga framsteg i Nicefördraget. Det gäller exempelvis reglerna om en s.k. varningsmekanism för förebyggande åtgärder mot ett land som misstänks för att allvarligt bryta mot unionens grundläggande principer. Nicefördraget skapar också en rättslig grund för europeiska politiska partier. Det är positivt, eftersom europeiska partier kan bidra till en politisk dialog över nationsgränserna och ett europeiskt politiskt medvetande. Herr talman! Kristdemokraterna vill se kvalitetsförstärkningar inom EU, ett kvalitetssäkrat EU.

Herr talman! Nicefördraget är visserligen otillräckligt men ändå ett steg i rätt riktning. Därför yrkar jag bifall till det sammansatta utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! Jag kan instämma i att vi ska ha ökad demokrati och ökad handlingskraft. Det är naturligtvis önskvärt. Problemet är hur man gör det, Holger Gustafsson, och bevarar de nationella parlamentens roll, bevarar den nationella kompetensen och samtidigt effektiviserar det gemensamma arbetet. Det är nog ofta lättare sagt än gjort att kritisera Nicefördraget. Det är lätt att säga att man borde dela upp fördraget i två delar. Det är däremot svårare att genomföra utan att samtidigt allvarligt nagga bl.a. den svenska riksdagens roll genom att beslut som egentligen hör hemma i grundfördraget kan fattas utan att de olika riksdagarna är med och ratificerar. Det är lätt att säga att det är mer demokratisk om vi ger Europaparlamentet en ökad makt. Men det innebär samtidigt maktmässigt att vi ger större makt till större länder. Det innebär i det praktiska europeiska samarbetet att vi får många nya praktiska problem. Vi skulle med automatik ha medbestämmande i Europaparlamentet varje gång vi använde majoritetsbeslut i rådet. Det innebär att parlamentet skulle vara med och fatta beslut om mycket mer än vad t.ex. den svenska riksdagen gör i dag. Parlamentet skulle också ha medbeslutande i alla frågor som i dag fattas t.ex. inom enbart den svenska regeringen. Det skulle bli en mer komplicerad procedur. Det kan låta som en sympatisk idé att vi ska anta rättighetsstadgan. Men man ska komma ihåg att rättighetsstadgan inte skrevs på ett sätt som kan göra den juridiskt bindande. Även om vi alla vill ge våra värderingar om mänskliga rättigheter en starkare grund är rättighetsstadgan i dag inte ett så tungt dokument att den klarar att bli juridisk bindande. Vi måste noga akta oss så att vi inte urholkar Europarådets viktiga roll för mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag vet inte var Holger Gustafsson har läst referatet av Göran Perssons tal om EU:s framtid. Jag kan garantera Holger Gustafsson på de få sekunders talartid jag har kvar att det innehåller betydligt mer kring Europas och EU:s framtid än det Holger Gustafsson nu sade. Det handlar bl.a. om de viktiga områdena jordbrukspolitiken, regionalpolitiken, asyl och migration. Vi måste bygga EU steg för steg.
Herr talman! Jag börjar bakifrån med frågorna. Den kritik vi har mot Göran Perssons hållning efter Berlintalet och synen på Nicefördraget, som vi har uppfattat det, är att man lägger alltför stor tyngdpunkt på enbart mellanstatlighet. Vi tror att man i vissa frågor bör ha en större kraft på överstatligt plan. Det gäller de frågor som är klart nationsgränsöverskridande. Det är viktigt att vi får en god demokrati i dem. Vi är också beredda att ge Europaparlamentet den kraft som den rätteligen har. EU-parlamentarikerna är också de facto direkt folkvalda och är svenska folkets kanal in i EU-parlamentet. Det tycker vi att man ska respektera även från det nationella parlamentet. Vi vill också se en större andel beslut med kvalificerad majoritet. Det gör vi helt enkelt av den anledningen att det sista landet, den sista medlemmen, som är mot ett förändringsarbete inte rimligen kan avgöra hela unionens framtid. Vi respekterar majoritetsbeslut i våra nationella parlament. Att fatta beslut med kvalificerad majoritet i Europasammanhang är en bättre utvecklingsväg som vi bör slå vakt om.
Herr talman! Det är en uppfattning som ofta kommer tillbaka att det mellanstatliga arbetet är ett mer odemokratiskt samarbete. Låt mig påminna om att det mellanstatliga arbetet bygger på nationella regeringar som i sin tur bygger på nationella parlament och reaktionerna och besluten i de nationella parlamenten. Jag tycker inte att det är odemokratiskt att utgå från nationella parlament, t.ex. den svenska riksdagen.
Herr talman! Det låter naturligtvis väldigt bra i det nationella parlamentet att svara som utrikesministern gör. Men starka institutioner är de facto av stort värde för de små nationerna. De stora länderna med starka regeringar får företräde om vi driver mellanstatligheten för långt, och det är det som bekymrar oss. Sverige är ändå en liten nation. Vi hoppas att regeringen kommer med goda förslag som vinner framgång. Men en alltför stark mellanstatlighet gör de stora länderna starka, och det bekymrar oss. Därför vill vi gärna slå ett slag politiskt för starka institutioner.
Herr talman! Holger Gustafsson började med en ganska klok iakttagelse, nämligen att människor ute i bygderna upplever EU som något främmande. Så är det därför att EU inte är följden av folkens krav utan en konstruktion ovanifrån. EU är till sin karaktär en ganska elitistiskt uppbyggd organisation med stor tjänstemannamakt, stor och ökande makt för det översta skiktet av politiker i varje enskilt land och minskat inflytande för de nationella parlamenten och därmed för väljarna. Ta bara frågan om Europapartier, som diskuteras i Nicefördraget och som vi ännu inte har varit inne på i dag. EU ska påverka den europeiska partistrukturen, kanske genom bidrag och ekonomiska medel, för att konstruera partier som egentligen inte har någon grund i folkdjupet i de enskilda medlemsländerna. Det är ett sätt att plantera in något ovanifrån. Jag tycker att det är betecknande för kristdemokraternas inställning. Gustafsson säger att starka institutioner inte skulle ge de stora staterna några favörer, men mellanstatlighet skulle göra det. Men mellanstatlighet kan innebära just att de små staterna har en faktisk vetorätt - en faktisk rätt att gå sin egen väg om de inte finner sig i ett beslut. Överstatliga starka ämbetsmannaorganisationer - de må, med Gustafssons terminologi, vara hur oberoende som helst - är ändå institutioner bestående av en elit som står över folklagrens möjlighet till ansvarsutkrävande.
Herr talman! Enligt mitt förmenande har Kenneth Kvist och EU-motståndarna ett stort ansvar för att svenska folket känner sig oerhört främmande inför EU och anser att EU är någonting som finns i Bryssel, dvs. någon annanstans. Att här i talarstolen, som Kvist gjorde tidigare, säga att omvärlden inte har förändrats och att det inte behöver fattas några nya beslut är att förvanska verkligheten oerhört. Alla vet, särskilt på det utrikespolitiska området, hur mycket omvärlden förändras dessa dagar. Att då inte leva med och godta förändringar i det samarbete vi har med EU är helt orimligt. Det är klart att det är svårt för många människor att veta vilken ståndpunkt de ska inta i en sådan debatt. Vi borde ha ett gemensamt ansvar för att beskriva verkligheten som den är, och vi borde ta ansvar för att fatta beslut i fördrag och annat. Då skulle också svenska folket ha en annan utgångspunkt för sitt ställningstagande gällande EU. Kenneth Kvist använde ordet elitistisk. Är vi som sitter i riksdagen som svenska folkets representanter en elit? Det finns också valda representanter i Europaparlamentet. Vi som är förtroendevalda ser oss knappast som en elit i sammanhanget. Det är en förvanskning som gör det svårare för svenska folket att få en realistisk uppfattning om EU, och det bör vi inte bidra till.
Herr talman! När det gäller ansvaret tror jag att Holger Gustafsson tillvitade mig lite väl mycket. Jag tror att verkligheten, framför allt, bär ansvaret. Människor ser. Människor märker. Människor förstår. Man erfar hur EU fungerar och hur länder pressas att anpassa sig till EU, vilket också Sverige gör på politikområde efter politikområde. Jag sade inte att verkligheten är oföränderlig utan tvärtom att den är föränderlig och att EU i högsta grad har förändrats mot ökad överstatlighet. Det var inte jag som förvanskade verkligheten. Men i utskottsbetänkandet står det att ingenting egentligen händer med EU:s karaktär oavsett vilket steg man tar mot överstatlighet. Det är det som står i utskottsbetänkandet. Det är utskottsmajoriteten, där Holger Gustafsson ingår, som inte riktigt förstår att man till slut ändrar kvalitet och innehåll när man förändrar saker steg för steg. Det var det jag ville påpeka med mitt exempel. Just detta formuleras gång på gång i utskottsmajoritetens betänkandetext. Någonting har kanske skett, men det har inte haft någon praktiskt betydelse för frågan om överstatlighet eller för EU:s karaktär. Men EU:s karaktär har förändrats, och det beklagar vi.
Herr talman! Nu är det så att verkligheten förändras steg för steg och dag för dag, Kenneth Kvist. Sveriges riksdag måste ta ett ansvar för det i de nationella besluten, men också i de internationella. Vi måste ta vårt ansvar och fatta nya beslut och inta nya ståndpunkter. Att globaliseringen är en verklighet som vi måste leva med i denna kammare och också i Europasamarbetet borde vara uppenbart för alla i dag. Vi kan ta ansvar för detta och fatta nya beslut. Det beslut vi ska fatta i dag är inte det sista i detta sammanhang. Jag tror att det är dags även för Vänsterpartiet att vakna upp inför den förändringen, så att vi kan beskriva EU på samma sätt för svenska folket. Vi har ett personligt ansvar för att inte missleda någon i vårt samhälle.

Herr talman! Vi har i dag att besluta om och godkänna Nicefördraget i Sveriges riksdag, efter de intensiva och kompromissfyllda förhandlingar som skedde i Nice. Det vi nu har att ta ställning till är kanske inget perfekt fördrag. Herr talman! Det kan det inte heller bli efter dygn av kompromissande. Många frågor och problem som långsiktigt är avgörande för EU kvarstår som olösta, och det är utmanande. Det gäller hur EU:s institutioner ska fungera och om det ska bli mer demokratiskt och öppet och mer effektivt. Med detta kan vi naturligtvis inte vara nöjda. Men uppdraget i Nice var att förbereda EU och skapa institutionella förutsättningar inför en utvidgning med uppemot 12 nya medlemmar. Denna uppgift löstes i Nice. För Centerpartiet var och är uppdraget att öppna och skapa förutsättningar för nya länder som önskar bli medlemmar inom de närmaste åren den mest prioriterade frågan i EU-arbetet, förutom utmaningen att skapa ett medborgarnas Europa. Nu har de grundläggande maktfrågorna, som hänger samman med att EU ska kunna ha 27 medlemmar, lösts. Det är bra. Därför anses Centerpartiet att Nicefördraget ska godkännas. Herr talman! I folkomröstningen på Irland sade man nej till Nicefördraget. Detta stämmer till eftertanke och måste ses som ett tydligt tecken på att klyftan mellan EU och dess medborgare är stor och att behovet av en öppen och bred debatt om EU och dess utveckling är mycket stort både på det nationella och det internationella planet. EU behöver få en starkare förankring bland medborgarna än vad fallet är i dag, och det kan bara åstadkommas genom att medborgarna görs delaktiga och att det därmed skapas en ny balans som ökar insynen i och möjligheten att påverka EU:s institutioner och EU:s utveckling. Herr talman! Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar freden och mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte och slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens Europa, präglat av olika kulturer och olika nationella, regionala och lokala identiteter, som alla samsas och berikar varandra. EU:s historiska utmaning är nu att åstadkomma ett enat Europa genom att öppna sig för nya medlemmar. Det förutsätter vilja både till samarbete och solidaritet. Ett viktigt led i den fortsatta processen måste vara att öka unionens legitimitet samtidigt som dess förmåga att lösa viktiga problem också ökar. Det förutsätter en större tydlighet i frågor om vilka uppgifter som EU ska ta sig an. Samtidigt är det uppenbart att överstatligheten och överstatliga organs kompetens också måste begränsas. Centerpartiets idé om ett samhälle byggt underifrån innebär att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Det betyder också att vår utgångspunkt är den lokala demokratin och att dess möjligheter begränsar regioners, staters och därmed EU:s kompetenser. Tanken om ett medborgarnas Europa måste innebära att fler av unionens medborgare har en möjlighet att läsa, förstå och ge synpunkter på också unionens politik och utveckling. Det måste innebära att beslutsfattare är möjliga att identifiera och utkräva ansvar av och att man gratis kan få tillgång till och tillgodogöra sig grundläggande dokument. Bara med ökad insyn, klarhet och förståelse kan medborgarna öka sin delaktighet i och sitt engagemang för Europafrågorna och delta aktivt i Europadebatten. Europeiska rådet i Laeken kommer att anta en förklaring som kommer att bana väg för en ny regeringskonferens. Det är viktigt att vi nu gör en mer djupgående analys av unionen samt den roll som unionen kommer att spela i framtiden. Det är därför viktigt att vi diskuterar hur maktfördelningen mellan EU och medlemsländerna ska se ut och hur besluten ska fattas, och då med medborgaren som utgångspunkt. Fru talman! Europeiska rådet väntas även anta en deklaration och en tidsplan som ska leda fram till regeringskonferensen 2004. Ett konvent kommer förmodligen att sammankallas för att förbereda den kommande regeringskonferensen, där även kandidatländerna föreslås ta plats. Det är oerhört angeläget att detta arbete också avslutas i sådan tid att tidtabellen för utvidgningen inte försenas och att kandidatländerna ges reella möjligheter att delta i en bred och djup debatt om hur EU ska utvecklas framgent. Regeringen har tillsatt den parlamentariska EU 2004-kommittén, vars uppgift är att stimulera en bred offentlig debatt och ökad kunskap om EU:s utveckling och framtid. Centerpartiet ser fram emot och stöder det arbete som denna kommitté är utsedd att göra. Vi anser att både konventet och den svenska EU 2004-kommittén måste arbeta på ett sådant sätt som stärker det civila samhällets delaktighet, roll och insyn i den europeiska unionen. För att man ska nå dit är det viktigt att de nationella parlamenten ges en stark ställning i konventet. Vi anser även att de nationella politiska partierna och respektive parlamentariker måste ta sitt ansvar och bidra till en mer utvecklad debatt där fler görs delaktiga. Fru talman! Nu inleds på allvar utmaningen att stärka medborgarens roll i EU och demokratisera EU. Nu krävs ett helhetsgrepp. Upprepade gånger har EU:s ledare uttalat behovet av att förenkla fördragen. Lika ofta har det visat sig vara svårt att förenkla invecklade paragrafer som tillkommit just efter kompromisser mellan länder och som därmed också medvetet gett utrymme för olika tolkningar. Svårigheterna visar sig också på behovet av att förena arbetet med att förenkla fördragen med en diskussion om vad EU egentligen syftar till. Fru talman! Centerpartiet anser att det för att man ska kunna öka tydligheten om vad EU är och har befogenheter att ägna sig åt behövs en ny konstitution som kan ersätta det lapptäcke av fördrag som i dag utgör EU:s grundläggande lagstiftning. Utgångspunkten måste vara att bygga vidare på EU:s unika karaktär, med både överstatlighet och mellanstatlighet. Vidare anser Centerpartiet att kommissionen och dess roll måste beskrivas för vad den är - EU:s verkställande kraft och en tjänstemannaorganisation. Därför menar vi att det är dags att också utveckla den funktionen genom att t.ex. renodla uppgifterna och underställa kommissionen de beslut som fattas i de politiska institutionerna. Centerpartiet ser inget behov av att omvandla kommissionen till en överstatlig regering på europeisk nivå utan önskar i stället förskjuta tyngdpunkten till de valda institutionerna, som parlament och ministerråd, vilka båda bör ha initiativrätt. Centerpartiet önskar också ge de nationella parlamenten en tydligare roll i EU:s arbete, vilket vi ser som en oerhört viktig del för att just medborgarens delaktighet och insyn ska stärkas. Fru talman! Centerpartiets synpunkter inför Laekenmötet har sin utgångspunkt i Centerpartiets idéer om de enskilda människorna och de frivilliga gemenskaperna som grund för samhällsbygget. Det är en stor utmaning att stärka det demokratiska samhället i vår närhet. Därför måste vi sätta EU:s utveckling och framtidsdiskussionen inför samma utmaning. Därför anser Centerpartiet att uppdraget för oss alla måste vara att just tydliggöra unionen, så att det framgår att makten byggs underifrån. Det måste vara att tydliggöra både beslutsvägar och politiskt innehåll i unionen, att flytta makt från anonyma tjänstemän till folkvalda med politiskt ansvar, att öka öppenheten och beslutsprocessens genomskinlighet, att öka möjligheten att kontrollera och styra unionens organ, att göra unionen begriplig för utomstående och framför allt att öka medborgarens möjlighet till delaktighet i unionens beslutsfattande. Fru talman! Ett avgörande steg för att skapa det öppna EU och ett mångfaldens EU är att ge nya medlemmar möjligheter att efter eget önskemål ansluta sig till den europeiska unionen. Det fördraget har nu riksdagen på sitt bord, och jag ställer mig bakom förslaget att godkänna Nicefördraget.
Fru talman! Det fanns en del sympatiska inslag i Åsa Torstenssons anförande om ett underifrånperspektiv, som hon kallade det. Hon hade också en bra syn på kommissionen. Hon kanske inte går lika långt som jag skulle vilja. Jag skulle nog vilja se att kommissionen avvecklas eller omformas, så att den blir en del av ministerrådets sekretariat. Sedan tar Åsa Torstensson upp ett par problematiska saker. Det gäller det här med de folkvalda inom EU. Om hon med detta menar att det ska vara en ökad makt åt EU-parlamentet är det en problematisk hållning därför att ökad makt åt EU-parlamentet innebär minskad makt åt de nationella parlamenten. Ökad makt åt EU-parlamentet innebär ökad överstatlighet.

Jag behöver kanske inte upprepa allt vad jag tidigare har sagt för att karakterisera avtalet. Men det finns en motstridighet. Man kan inte säga att man är för ökad folklighet och närhet till de vanliga människorna och samtidigt godkänna ett avtal som innebär att man fjärmar sig från den grundhållningen.
Fru talman! Kenneth Kvist kanske inte lyssnade ordentligt när jag i mitt anförande lyfte fram just vikten av att de nationella parlamenten ges mer delaktighet och direkt inflytande i EU-arbetet. Där har vi gått vidare med våra tankar. Ungefär som vi bygger och utvecklar den nationella konstitutionen ser vi också framgent en möjlighet att ha en senat i EU med representanter från de nationella parlamenten som en del i att stärka dessas delaktighet i EU-arbetet. Kenneth Kvists argument att jag inte skulle kunna ansluta mig till Nicefördraget just utifrån underifrånperspektivet, det decentraliserade perspektivet, visar också Kenneth Kvists bristande förmåga att se det samlade ansvaret för den politik som vi är berörda av även på den nationella nivån. Centerpartiet särskiljer inte EU-politiken från den nationella och därmed från invånarnas delaktighet och medansvar. Däremot lägger vi in en konstitutionell utveckling där vi stärker den lokala nivån undan för undan. När vi pratar om ett effektivare och smalare EU innebär det alltså att fler beslut ska fattas på den lokala nivån och därmed också färre beslut i EU.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att Centerpartiet uppenbarligen plockar russin ur lite olika kakor. Å ena sidan försöker man inta en lite EU-kritisk position när man säger att beslut ska flyttas ned. Å andra sidan diskuterar man i de termer som federalisterna driver - om konstitution, om att man ska konstruera någon form av senat inom EU osv. Det blir kanske så om man gör detta med att stå mittemellan allt som sin övergripande princip i politiken: Man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på, och därför hamnar man lite mittemellan. Fru talman! Ännu återstår dock detta: Nicefördraget går faktiskt entydigt mot att mer beslut tas på EU nivå över nationerna och därmed över den lokala nivån. Man kan inte hävda att man är för det nära och lokala å ena sidan och sedan anta ett fördrag som utvecklar sig åt precis motsatt håll å andra sidan. Det finns en motsättning i den ståndpunkten som är intressant att notera.
Fru talman! Det finns en tydlig skillnad mellan Kenneth Kvist och mig, och mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet, och det är att vi inte har fastnat i 1995 års retorik och svartvita tänkande i argumentering för eller emot EU. Utifrån EU-medlemskapet lägger vi an ett engagemang just i syfte att skapa ett mångfaldens EU. Därmed ställer vi oss också bakom ett Nicefördrag som innebär att vi ger nya länder tillträde till den gemenskap som vi själva sitter i. Det är inte Kenneth Kvist intresserad av. Det är naturligtvis också en stor skillnad på vilka ambitioner vi i våra partier lägger i nationellt engagemang i EU-arbetet och EU:s framtida utveckling.

Fru talman! Påpassligt inför dagens debatt har Regeringskansliet lagt på vårt bord - jag hoppas att den får en vid distribution - den lilla fina broschyren Nicefördraget i korthet. Det är en mycket bra broschyr som jag hade tillfälle att ögna igenom i går kväll. Den första meningen i broschyren lyder: Utvidgningen är en av Sveriges mest prioriterade frågor i EU-samarbetet. Det skriver jag verkligen under på. Egentligen skulle jag kanske ha formulerat det som att detta är den prioriterade frågan, inte en av. Det är nämligen den allra viktigaste frågan. Man kan prioritera hur mycket som helst, men ska man verkligen göra en hårdprioritering skulle det vara formuleringen. Vi fortsätter att bygga på det europeiska huset. Steg för steg bygger vi det. Grundstenarna i EU bygget har växt fram under decennier. Det kanske vi som relativt nya medlemmar i EU inte alltid tänker på: Vi har också ett arv att förvalta, och vi ska vara med och bygga vidare. Vi har de olika fördrag som antagits under den tid vi inte var med i EG och EU Men nu går vi vidare med Nicefördraget. Folkpartiet välkomnar naturligtvis detta steg. Vi lägger ytterligare en sten till grunden för EU-bygget. Precis som regeringen skriver i propositionen var målet för regeringskonferensen just att säkerställa en väl fungerande utvidgad union. Via EU-nämnden och den beredningsgrupp som fanns kunde vi följa arbetet, precis som utrikesministern påpekade här. Det har varit intressant och lärorikt att kunna göra det. Man har fått lite mer insikt. Vi som inte var med från början när Sverige gick in i EU och satt i EU-nämnden har lärt oss ytterligare saker under resans gång. Det är naturligtvis oss förunnat få lite mer insikt än andra som inte finns med i de sammanhangen. Det vi diskuterat är just det som Nicefördraget nu tar upp - röstreglerna i rådet, kommissionens storlek, Europaparlamentets storlek och annat sådant som det nu finns siffror på. Det är klart att alla inte är helt nöjda. Så är det ju: Det är ett givande och tagande, och det är kompromisser. Men jag tycker ändå att det man kom fram till i Nice är acceptabelt. Folkpartiet välkomnar alltså detta, och jag yrkar bifall till beslutsförslaget i betänkandet och avslag på den reservation som finns. För det är ju så: Vänsterpartiet och Miljöpartiet var motståndare en gång i tiden när vi skulle gå in i EU och driver detta vidare. De ser egentligen bara svårigheter och inte de glädjeämnen som ändå finns i det europeiska bygget. Om man läser inledningen till deras reservation kan man se att den går i rakt motsatt riktning mot den första meningen i den broschyr jag talade om nyss: Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Vårt huvudskäl var att demokratin skulle urholkas och rösträttens innehåll devalveras vid ett EU medlemskap." Detta, menar man, har man nu fått bekräftat. Det är klart att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en poäng i den bemärkelsen att vi överlämnar vissa maktbefogenheter till EU. Men det är ju också hela poängen med det bygge vi gör. I områden där vi inte klarar av allting som enskilda stater försöker vi hitta vägar där vi kan ta gemensamma beslut. Egentligen är det inte konstigare än när man, framför allt ute i landet, för fram kritik mot den här kammaren för att vi fattar beslut mot kommuner och de blir missnöjda. Men man måste också ibland kunna se till helheten och till det större. Därför är det viktigt att man får fram någon form av kompetenskatalog, så att det blir tydligt för medborgarna var besluten ska fattas. Samtidigt sade Kenneth Kvist i ett av sina inlägg att en fara är att människor inte kan kräva ett politiskt ansvar. Jag får det inte riktigt att gå ihop med att Miljöpartiet och Vänsterpartiet bara ser till samarbetet mellan länderna. Hur kräver man ansvar där egentligen? Blir det tydligare för medborgarna om ministrar samlas och stänger in sig i ett rum för att så småningom komma ut och tala om att nu har vi kommit överens om detta. Det finns egentligen inga protokoll, och man kan inte riktigt få veta om det har pågått någon röstning, utan det är ett givande och tagande och så kommer man fram till en kompromiss. Är det tydligare för medborgarna? Nej, jag menar att det inte är det. Jag vill ta upp en sak till som Kenneth Kvist var inne på, att medborgarna aldrig har krävt ett EU. Jag är inte så säker på det. Om man går tillbaka till källorna och ser efter varför EU bildades över huvud taget finner man att det var på grund av erfarenheter av världskrig i Europa. Det fanns ett krav från medborgarna: Aldrig mer! Det var kravet. Då började man bygga denna organisation, detta samarbete, för att klara den delen. Sedan går bygget vidare. Det är inte så att den här floden som man bara kan gå ned i en gång, enligt Kenneth Kvist och andra, ser likadan ut hela tiden. Den förändras naturligtvis, och utvecklingen går vidare. Jag måste säga att det är bra mycket mer spännande att få vara med i det bygget och försöka komma med konstruktiva förslag än att sitta med klackarna i golvet och försöka gå tillbaka till någonting som vi egentligen inte önskar oss tillbaka till. Det här betänkandet slutar med framtidsfrågorna. En fjärdedel av betänkandet handlar just om detta. Jag ska avsluta mitt anförande just med framtidsfrågorna, därför att jag tycker att det är det som är spännande. Nu föreligger det som har beslutats i Nice. Det antar vi här i dag med en betryggande majoritet. Men det som är spännande nu är hur vi går vidare. Det finns vissa uppgifter som vi ska ta itu med. Det är en mer exakt avgränsning av EU:s och medlemsländernas befogenheter, någon form av kompetenskatalog. Inte så enkelt, men ändå. Det är vilken ställning EU-stadgan kommer att ha. Det är förenkling av fördragen. De ska ju bli begripliga, precis som har påpekats här tidigare. Och det är de nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen. Folkpartiet är det parti som inte egentligen hesiterar att ge mer makt åt EU i någon from av federalistiskt system på de områden där vi anser att det är betydelsefullt och viktigt att vi fattar gemensamma beslut. Det blir olika nivåer här. Vi har regioner, och vi har kommuner. Vi har riksdagar, och vi kommer fortsättningsvis kanske också att ha ett parlament som består av två kamrar. Det är ett spännande arbete som dras i gång. Åren fram till nästa regeringskonferens ska utnyttjas på ett öppet och bra sätt, med dialog, så många bollar i luften som möjligt. Sedan får vi se vilka av de här bollarna vi kan ta ned. Det som hände i Nice och som har hänt på andra ställen när man har haft regeringskonferenser och ministermöten och när statsministrar och andra har träffats har varit lite bökigt och stökigt, minst sagt. Detta ska vi ta till oss. Det är en signal. Varför går så många människor ut på gator och torg och demonstrerar? Det gjorde man också i Nice. Det var tusentals människor ute. De hade olika budskap på sina plakat. Där fanns de som ville att vi skulle gå en mer federalistisk väg, de som ville att det skulle vara mer av global solidaritet, men där fanns också de som kastade sten, även om de var i klar minoritet. Jag tror att det är viktigt att vi som arbetar med de här frågorna har en öppen dialog med dessa grupper. Här finns mycket kunskap att ta till sig. Vi bör få ett system som gör att de som är ute på gator och torg och demonstrerar känner att de har en röst och att de får tillgång till arenor för denna röst. Jag ska avsluta med att säga att aldrig förr har den europeiska unionen stått inför så många och stora utmaningar som nu, med ambitionen att både utvidga kraftigt och fördjupa samarbetet. Detta ska göras samtidigt, både fördjupning och utvidgning. Möjligheterna att lyckas med detta hänger på om det europeiska huset kan komma i ordning och byggas stadigt så att det håller när de nya medlemmarna kommer in och för de nya uppgifter som ska utföras. Med dessa ord yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.
Fru talman! Det är intressant att notera att K.G. Biörsmark ser en poäng i det vi säger och menar att poängen med EU är att urholka den nationella demokratin. Han gör jämförelsen att det kan vara samma missnöjesrelation mellan riksdagen och kommunerna som mellan EU-institutionerna och nationalstaterna. Problemet med den hållningen Karl-Göran Biörsmark är att vi inte känner någon annan form för utövande av demokrati än nationalstatens form. Vi har inte kommit fram till någon över den nationella suveräniteten stående demokratiform än. Därför är det också viktigt att notera att när den nationella självbestämmanderätten urholkas, urholkar man också folkets demokrati. Fru talman! Biörsmark har missförstått vår inställning till ministerrådet. Vi tycker nog att det både ska vara öppet och att man ska kunna redovisa hur man har ställt sig och de diskussioner som förs. Men om besluten är mellanstatliga kan vi utkräva ett ansvar av våra ministrar för vad de har gått med på eller inte gått med på. Men är besluten överstatliga kan alltid våra ministrar hävda att de blev nedröstade. Då har vi ingen möjlighet att utkräva ett ansvar för mer än vår egen del. Därmed minskar folkets möjlighet att utkräva ansvar. Likadant är det med EU-parlamentet. Hur svenska folket än röstar kan vi i framtiden bara få med 18 av 728 parlamentariker. Vi kommer inte att kunna påverka mer eller mindre. Det gör att vårt politiska ansvarsutkrävande aldrig kan bli detsamma som det kan bli gentemot Sveriges riksdag, där svenska folket faktiskt utser alla.
Fru talman! Det är klart att jag kan se att det är svårt att utkräva ett ansvar med det upplägg som Kenneth Kvist presenterar här. Det blir kanske svårt att identifiera dem som har röstat på ett visst sätt, även om man, som Kenneth Kvist säger, vill öppna rådets dörrar och att man ska tala om mer hur det har gått till. Poängen med vårt resonemang - visionärt ser vi ju ett mer federativt system, ett tvåkammarsystem - är att man öppet diskuterar och röstar och ser vilken ställning folk har tagit som är valda till dessa kammare. I förlängningen ser vi också att det kommer att betyda att vi får någon form av EU-partier också. Då kan man identifieras och i valrörelser gå ut och säga: Vi gjorde så här! Precis som man gör det här så kan man göra det där. Vi röstade för detta av den och den anledningen, kan man säga, och sedan får folket välja de partier och företrädare som det tycker har de rätta resonemangen och de rätta ställningstagandena. Det ser vi i vår förlängning, och inte det upplägg som
Fru talman! Jag vet att Folkpartiet är för ett federativt Europa - en superstat som ska verka på det viset som K-G Biörsmark säger. Det är en konsekvent hållning. Det borde lända andra partier till en viss tveksamhet inför Nicefördraget när ett sådant parti är entusiastiskt för fördraget. Det demokratiska problemet med Folkpartiets hållning, fru talman, är just att medlemsstaternas folk kan bli nedröstade av andra folk. Folken bestämmer då inte själva över sin egen lagstiftning - och det är själva grundproblemet med EU.

Därmed ökar klyftorna i det demokratiska systemet. Detta är inte samma sak - det är en falsk historieskrivning. Vi ska kämpa för fred. Kravet på att vi aldrig mer vill se ett krig på Europas kontinent och att stater som självständiga och lika deltagare ska samarbeta med varandra är en sak - men EU-samarbetet med dess överstatliga och byråkratiska drag är någonting annat.
Fru talman! Det verkar som om Kenneth Kvist och Vänsterpartiet försöker sitta på två stolar samtidigt, och det brukar aldrig vara så lyckat. Å ena sidan säger man att vi ska ha ett samarbete mellan länder. Det är det som är upplägget, och ingenting annat. Å andra sidan säger man att det ska finnas tydlighet i hur länderna agerar och röstar och att man ska kunna ställas till ansvar. Utöver detta säger man också att faran är att man kan bli nedröstad i det system som vi talar för, dvs. det federativa systemet. Men vad händer i dag i de här överläggningarna bakom slutna dörrar? Det är ju inte så att Sverige får det som Sverige vill, utan det är också en kompromiss. Jag kan vända på det och säga: Vi blev nedröstade nere i Nice eller i Maastricht eller var det nu ägde rum, och i framtida överläggningar. De andra var fler, och vi var tvungna att ge oss. Då har ju också andra bestämt dagordningen! Vi menar därför att det är bättre att man gör detta öppet och tydligt. Så här röstade vi, kan man säga, och sedan får den politiska processen ha sin gång i nästa val då man ska redovisa för vad man har arbetat och röstat för och tala om hur man vill gå vidare. Då blir det tydligt och klart. Det blir det inte med det upplägg som Kenneth Kvist har.
Fru talman! Jag håller med K-G Biörsmark om att framtidsfrågorna är väsentliga. Jag hoppas att vi kan få anledning att återkomma till dem i ett antal diskussioner och debatter här i riksdagen. Det kommer att bli en bred debatt, precis som K-G Biörsmark säger. Han nämner bl.a. kompetensfrågorna och vikten av en kompetenskatalog. Jag tror också att det är bra med en ökad klarhet när det gäller vad som tillhör den gemensamma nivån och vad som tillhör den nationella nivån. Men jag tror att det finns några saker som man ska komma ihåg. För det första tycker jag att vi inte alls bör reglera det som sker under den nationella nivån. Vi vet att en del har velat ha en kompetenskatalog som både rör det internationella och det nationella och det regionala. Fördelningen mellan nationellt, regionalt och lokalt tycker jag att varje medlemsland bör få göra självt. För det andra tror jag att det är viktigt att man passar sig när man gör en kompetenskatalog så att man inte antingen riskerar att avhända sig sådant som vi redan har gjort och håller på att göra gemensamt eller riskerar att avhända sig sådant som är viktigt för framtiden. Hade vi gjort en kompetenskatalog för ett antal år sedan hade miljösamarbetet och samarbetet kring terrorism varit frågor som definitivt inte hade funnits med. I dag kan vi se att miljösamarbetet har vuxit i omfattning, som jag sade i min inledning, och är en viktig grundpelare för unionen. För det tredje får man också passa sig så att en kompetenskatalog inte blir ett väldigt trubbigt verktyg. Jag vill också stryka under vikten av att vi har en öppen debatt. I så stor utsträckning som möjligt ska vi använda dagens regler för att presentera det som faktiskt sker på regeringskonferenserna. Detta gör vi också genom att i förväg diskutera vad som kommer att hända på regeringskonferensen med våra medborgare. 2004-kommittén i Sverige kommer att få en väldigt viktig roll. Vi kommer också att se ett civilt forum som inrättas parallellt med konventet. Regeringen återkommer med en skrivelse i början av konventets arbete så att vi ska kunna diskutera också de här frågorna närmare i riksdagen.
Fru talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande när jag kom in på det här med kompetenskatalog att det är svårt. Det kommer att gå åt mycket tankemöda, och vi kommer säkert att göra felsteg i den utvecklingen också och få lära av misstag. Men jag ser ändå inte faran som fullt så stor som tydligen utrikesministern gör. Jag ser nämligen inte heller detta som något statiskt. Även för en kompetenskatalog, t.ex. för miljön som utrikesministern nämnde, så kommer verkligheten också i framtiden att tränga på. Även en kompetenskatalog kan naturligtvis vara utsatt för en diskussion och kanske också för en förändring och anpassning till verkligheten. Men i det skede som den verkar ger den ändå en tydlig förklaring för medborgarna av var kompetensen ligger någonstans. Det är likadant som här i riksdagen - vi ändrar konstitutionen och vi ändrar lagar. Det är ju så vi gör för att utvecklingen ska gå vidare. Det måste även EU göra. EU har alltid gjort det, och EU kommer alltid att göra det. Det är det jag menar när jag säger att det är spännande att vara med i diskussionen och utvecklingen. Jag hoppas också mycket på 2004-kommittén, som hade ett seminarium här i riksdagen för någon vecka sedan. Det är jättespännande och intressant, och jag hoppas verkligen att det kommer att bli cirklar på vattnet och att människor kommer att märka att debatten inför 2004 tar fart. Jag hoppas också att de kommer att medverka med konstruktiva förslag så att vi kommer ifrån detta med att människor känner sig frustrerade därför att de inte tycker att de får sin röst hörd. Då får vi i stället andra yttringar. Här måste vi ha en öppen attityd och välkomna dessa krafter, för de har mycket att bidra med.

Fru talman! Liksom Kenneth Kvist är jag lite förvånad över dagens debattordning. Egentligen kanske det inte är så särskilt viktigt i vilken ordning vi talar i riksdagsdebatterna. Men eftersom detta är en proposition som är inlämnad av regeringen och sedan behandlad av utskottet och som nu har kommit tillbaka i form av ett utskottsbetänkande så brukar den gängse ordningen vara att det är reservanterna som får tala först. Men samtidigt är ju detta lite typiskt för EU frågorna. Då sätts plötsligt de spelregler som vi normalt har byggt upp för den demokratiska ordningen ur spel. Då är det inte längre viktigt vare sig i vilken ordning man talar eller att riksdagens traditionella debattregler ska gälla. Som jag uppfattar det ingår det väl delvis i spelet att skapa en viss förvirring kring Utrikesministern inledde med att säga många vackra ord om hur bra Nicefördraget är och vilka positiva konsekvenser det kommer att få osv. Jag blev dock något förvånad när utrikesministern sade att det kommer att ge oss säker mat och en hållbar utveckling. Om det är någonting som jag möter ute bland människor i dag så är det oron över maten. Man upplever att vår matkvalitet har förändrats katastrofalt med vårt EU-medlemskap. Man vågar inte längre lita på det kött och den mat man ska köpa i butiken. Det har i sin tur resulterat i att flera - och t.o.m. statsministern - har uttryckt tvivel kring att äta köttprodukter. Att utrikesministern då kan prata om att Nicefördraget ska ge oss säker mat tarvar nog en tydligare förklaring, åtminstone om jag ska kunna förstå var i Nicefördraget den säkra maten finns. Jordbrukspolitiken ser ju ut som den gör, och därmed ger den också en osäkerhet när det gäller maten. EU-reglerna ger också osäkerhet kring märkningen osv. Det finns en mängd saker som jag inte kan hålla med om när det gäller det som utrikesministern kallar säker mat. Men det var kanske inte det som var huvudsaken i dagens debatt. Det viktigaste i dagens debatt är demokratin. När man då hör utrikesministern och flera av de övriga partiföreträdarna här tala om Nicefördraget som så fantastiskt bra blir jag väldigt förundrad över att man inte ens vågar låta svenska folket rösta om detta fördrag. För om det nu är en produkt som är så otroligt bra, Anna Lindh, borde det ju vara självklart att man får en majoritet med sig bakom fördraget. Det borde vara självklart att man här, liksom på Irland, vågar låta folket rösta om detta. Nu visade det sig dock att irländarna inte tyckte att det här fördraget var särskilt bra. De röstade nej. Enligt regelsystemet borde redan det ha inneburit att det här fördraget inte skulle behandlas av riksdagen i dag. När vi röstade om medlemskapet i Europeiska unionen var ett av ja-sidans huvudargument den här demokratigarantin om att om ett land röstar nej till ett nytt fördrag faller fördraget. Var finns den demokratigarantin i dag, Anna Lindh? Var den bara till för att man skulle få en majoritet på knappt 50 % som röstade för medlemskapet i EU? Om det här fördraget är så jättebra som ni påstår tycker jag att ni borde ta tillbaka det och våga låta svenska folket ta ställning i en folkomröstning. Det skulle stärka demokratin. Det skulle stärka förtroendet för politiker. Det är precis det som vi behöver i Sverige i dag. Förtroende för politiker och demokrati är en bristvara i dag i vårt land. En anledning till det är att man hanterar fördrag på detta sätt. Man struntar i att ett land har haft en folkomröstning och tvingar fram detta i ett riksdagsbeslut. Vi i Miljöpartiet anser att det här fördraget skulle ha fallit när Irland röstade nej. Det skulle då ha tagits tillbaka och omförhandlats. Det borde vara den gängse demokratiska ordningen enligt de spelregler som man själv har satt upp inom Vi tillhör ju dessutom den grupp som, även om det skulle underställas oss i en folkomröstning, skulle rösta nej till fördraget. Vi ser inte de stora fördelar som utrikesministern ser med det här fördraget. Vi ser snarare de nackdelar som det här fördraget också innebär, nämligen ett stärkande av överstatligheten, ett maktöverflyttande från de små staterna till de större och ett mindre inflytande för vanliga människor. Därför skulle förmodligen vi miljöpartister rösta nej till fördraget i den folkomröstningen på samma sätt som vi röstade nej till medlemskapsfördraget. Jag tycker att grunden i detta är så oerhört viktig. Man har drivit en folkomröstning kring EU medlemskapet med en ganska idog debatt, och sedan tycker man inte att de regler som då har satt upp ska gälla när man antar nya fördrag. Jag tycker att det är det mest alarmerande här. Vi kan naturligtvis ha olika syn på EU, och det har vi ju. Folkpartiet är riksdagens mest federalistiska parti och tycker att vi ska ha överstatlighet i det mesta och vara med i Nato osv. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha en annan ordning. Så ska det naturligtvis vara i en demokrati. Det ska ingå olika delar i det hela. Men grunden, de dokument och de spelregler man sätter upp måste ju sedan också gälla. Annars är ju spelet värdelöst. Ingen vill vara med och spela i en match där alla regler plötsligt ändras när man är ute på planen. Så är det naturligtvis också i det politiska regelsystemet. De regler som är uppsatta för demokratigarantier måste gälla. Vi måste kunna lita på att de fungerar. Människor som har tagit ställning, antingen det nu är för eller emot, måste veta att de spelregler som man röstade om är de som kommer att gälla framöver. Jag tycker inte att man har brytt sig om detta när det gäller Nicefördraget. Det hade dessutom funnits tid att ta detta till en folkomröstning. Mer bråttom kan det ändå inte vara att få igenom detta. Det finns heller ingenting som säger att om man inte får igenom Nicefördraget skulle det innebära att nya länder inte kan bli medlemmar. Romano Prodi har uttryckt att juridiskt sett är ratificeringen av Nicefördraget inte nödvändig för utvidgningen. Det går mycket väl att ta in nya länder även om man inte antar Nicefördraget. Framför allt borde det ha gått att ta tid för att förankra det. Demokrati tar tid. Demokrati kräver debatt. Demokrati kräver delaktighet. Därför tycker vi i Miljöpartiet att man måste ha bättre folklig förankring i stora viktiga frågor. Man måste ge demokratin den tid den behöver. Man måste ge den delaktighet som behövs. Därför yrkar vi bifall till vår reservation som innebär avslag på förslaget i betänkandet.
Fru talman! Striden och debatten om fördragsändringar före besluten i Nice är en sak. Att fortsätta den striden efter Nicefördraget är en annan sak, för det kommer i realiteten att försena utvidgningen. En försenad utvidgning kan i praktiken betyda en omöjliggjord utvidgning. Jag vill ställa samma frågor till Marianne Samuelsson som jag tidigare ställde till Kenneth Kvist: Hur försvarar ni för medborgarna i kandidatländerna att ni i realiteten säger nej till att utvidgningen fortsätter? Formellt kan man naturligtvis säga att Niceförhandlingarna inte behöver ratificeras, men vi ska fastställa gemensamma positioner. Det har vi också gjort i det som i dag ligger på riksdagens bord. I stället för Nicefördraget skulle vi vidare anta tolv olika anslutningsfördrag med de respektive kandidatländerna. Med förlov sagt tror jag inte att Marianne Samuelsson hade varit mer benägen att anta gemensamma positioner som innehåller precis samma sak som det som i dag ligger på riksdagens bord och ta dem i en överenskommelse i tolv olika anslutningsfördrag. Detta är alltså bara formalia, Marianne Samuelsson. I realiteten kommer ni att försena och riskera att omöjliggöra utvidgningen ifall era krav skulle vinna. Marianne Samuelsson vill också, som jag ser det, gömma sig bakom folkomröstningen på Irland. Det var en tredjedel som röstade, och två tredjedelar ansåg inte att det var tillräckligt viktigt för att man ens skulle orka gå till vallokalen. Det var 75 000 röster som skilde de två alternativen åt. Om vi tror på nationell demokrati och nationell rätt, är det då inte rimligt att de irländska politikerna, parlamentarikerna och representanterna får avgöra hur man ska tolka en sådan folkomröstning och hur man ska gå vidare efter den?
Fru talman! Jag ser inte att ett icke-ratificerande av det här fördraget nu från svensk sida skulle omöjliggöra utvidgningen. Det går att sköta den på annat sätt. Däremot tror jag att det är stora faror förenade med att snabba på förändringar inom EU utan folklig förankring. En så stor union som det kan bli i framtiden kräver att man har sina medborgare med sig. Vi vet också att det i Sverige finns en oerhört stor skepsis mot EU-medlemskapet som det är i dag. Det skulle ha varit klädsamt om man hade gett oss möjligheten att få ta ställning till fördragstexten som den nu föreligger. Man hävdade i EU-debatten inte minst från ja-sidan att detta skulle vara möjligt och även att det skulle ske. Det skulle inte göras några stora fördragsändringar med mindre än att en ny folkomröstning skulle genomföras, eftersom man röstade om ett specifikt fördrag. Nu gäller detta inte längre, utan man ska tydligen skynda på det här. Man säger att kandidatländerna annars inte kan bli nya medlemmar. Också jag träffar parlamentariker och vanliga människor från ansökarländerna, och jag har inga som helst problem med att försvara att jag är emot Nicefördraget. Jag är det därför att jag tycker att demokratin är viktig och att människor ska känna en delaktighet. De här människorna uttrycker också en stor oro över att det går så oerhört fort i många av de här länderna. Man hinner inte förankra, och människor är inte medvetna om vad medlemskapet innebär. Vi har väl här ett ömsesidigt demokratiskt problem, som jag tycker att vi som partier och som företrädare för människor måste ta på största allvar och bry oss om.
Fru talman! Utvidgningen har en stor folklig förankring hos svenska folket. Enligt de beslut som är fattade ska slutförhandlingar äga rum nästa år, och de första kandidatländerna ska kunna bli medlemmar 2004. Vad säger Marianne Samuelsson till dem? Hennes linje skulle i realiteten innebära - det vet också Marianne Samuelsson - att de fick vänta flera år till på att bli medlemmar. Risken är att det under de åren skulle uppkomma nya debatter i de 15 länderna, så att de nya kandidatländerna inte längre skulle kunna få sin givna plats i EU-samarbetet. En försenad utvidgning kan alltså innebära en omöjliggjord utvidgning. Marianne Samuelsson! När det sedan gäller den demokratiska förankringen i Sverige tycker jag att vi alla har ett stort ansvar för att hela tiden diskutera och argumentera kring vad vi gör i EU och hur vi ska utveckla vårt EU-samarbete. Själva Nicefördraget innebär dock inte en sådan maktförskjutning att det skulle motivera en ny folkomröstning i Sverige. Jag tycker att svenska partier ska ha det självförtroendet att vi kan fullfölja vår konstitution och fatta besluten i en normal beslutsordning i den svenska riksdagen. Det enda land som har haft en folkomröstning i detta sammanhang genomförde en sådan därför att dess konstitution påbjuder folkomröstning. Det var därför som Irland hade en folkomröstning. Dennas resultat kan minst sagt tolkas på många sätt, och det tycker jag att irländska politiker ska få ägna sig åt.
Fru talman! Jag är något förvånad över att folkomröstningens resultat kan tolkas hur som helst. Att bara en tredjedel deltar i en folkomröstning är i sig ett demokratiskt problem. Risken är nog att vi i hela Europa kan få se att röstetalen i valen sjunker, om man i så stor utsträckning lägger över alltfler beslut på överstatlighet och allt mindre förankrar dem hos människorna. Jag blir också minst sagt förvånad när utrikesministern säger att en förankring av ett fördrag i Sverige genom folkomröstning skulle försena processen med flera år. Det innebär ju att Anna Lindh inte tror att hon skulle få majoritet för det här fördraget hos svenska folket. Hon menar att det skulle bli ett nej. På annat sätt kan jag inte tolka uttalandet om en försening med flera år. Vi hade kunnat utlysa och genomföra en folkomröstning ganska snabbt, och om Anna Lindh hade varit övertygad om att det skulle ha bli ett ja, skulle den ha kunnat genomföras så snabbt att utvidgningsprocessen inte hade störts. Men Anna Lindh säger nu att processen skulle fördröjas med flera år. Alltså har Anna Lindh inte upplevt att det här fördraget är så förankrat att hon skulle kunna få en majoritet hos svenska folket. Jag tycker att detta är oerhört intressant, för det innebär att man går emot majoriteten för att gynna sin egen roll och sin egen ställning och struntar i att demokrati är viktigt. Det oroar mig att höra detta, samtidigt som det stärker mig i min ståndpunkt att det här fördraget är så viktigt att det borde underställas folket. Om det bara innehåller mindre viktiga smådetaljer, som Anna Lindh vill göra gällande, skulle det inte heller vara något problem att få igenom det i en folkomröstning.
Fru talman! Marianne Samuelsson säger att vi står på olika kanter i den här debatten, och så är det ju. Vi är mer åt det federala hållet, och det gör vi ingen hemlighet av. Marianne Samuelsson tog vidare bl.a. upp frågan om Natomedlemskap, något som vi också är för. Detta kommer vi att debattera här på måndag, så det ska jag inte gå in på nu. Det finns naturligtvis en grund för detta i vår ideologi, nämligen att vi tror på samarbete, fördjupat samarbete och nära samarbete, och det gäller på båda dessa områden. Jag tycker att Miljöpartiet är väldigt statiskt i sitt tänkande. Det är inte så spännande att lyssna på dess företrädare, för det är på något sätt som att försättas tillbaka i det gamla. Allting är fel, och det är inte så väldigt konstruktivt. Marianne Samuelsson sade att demokrati tar tid och kräver delaktighet. Absolut - jag ställer mig bakom det till hundra procent. Demokrati tar tid, och därför är det naturligtvis intressant med en dialog. Jag beklagar dock att jag upplever Miljöpartiet och Vänsterpartiet som oerhört konservativa i de här spännande debatterna om framtiden. Man ska inte ändra på någonting, sätta klackarna i marken och helst gå tillbaka ett par decennier i tiden när vi inte var med i EU. Nu har jag en konkret fråga. Nu är vi med i EU, och svenska folket har sagt ja till detta. Det har, vad jag förstår, Miljöpartiet ändå accepterat. Hur vill Miljöpartiet och Marianne Samuelsson se det vi har diskuterat tidigare, dvs. tydligheten, att ställa krav, att ställa politiker till ansvar i det framtida EU - om Marianne Samuelsson kan börja fundera på hur det ska se ut framöver?
Fru talman! Det är ganska tydligt att Folkpartiet och Miljöpartiet står på skilda plattformar när det gäller EU-medlemskapet och vad vi vill med EU. Folkpartiet vill uppenbarligen ha mer av överstatlighet och vara med i Nato. Jag kan ju förstå att man i Folkpartiet känner sig till viss del nöjd med Nicefördraget eftersom det stärker det militära samarbetet. Vi i Miljöpartiet tycker annorlunda i den frågan. Vi är för samarbete, men vi är emot att med de premisser som finns fatta beslut om överstatlighet. Det är ett tydligt politiskt ansvar. Svenska folket röstade för medlemskapet i EU. Ni vill så gärna glömma bort att de har gjort det, och ni vill glömma bort den debatt som då var. Den var oerhört viktig. Då försökte vi från nej-sidan lyfta in framtidsfrågorna. Vi försökte lyfta in försvarsfrågorna. Vi fick ett blankt nej från jasidan. De frågorna skulle över huvud taget inte debatteras därför att de inte hade något att göra med det fördrag vi då skulle rösta om. Så var det på ett flertal områden. Man ville förneka vart EU var på väg, dvs. mot ett mer federalistiskt system, mer överstatlighet. Ni som ville det måste ha varit oerhört medvetna om att EU var på väg dit. Ändå försökte ni mörka i de frågorna och ville inte ha den debatten. Det är detta som bidrar till det demokratiska underskottet och det dåliga ledarskapet inom EU. Man vill inte med tydlighet tala om vart EU är på väg och vad man vill att EU ska göra. I stället försöker man låtsas om att EU gör någonting EU inte kan göra, t.ex. producera säker mat fast man med alla system slår undan de jordbruk som producerar bra mat. Det finns en mängd exempel.
Fru talman! Den här debatten kan föra väldigt långt om vi nu också ska föra in jordbrukspolitiken i det hela. Jag delar mycket av den kritik som finns om EU:s jordbrukspolitik, men det ska jag inte gå in på nu. Folkpartiet har i olika sammanhang lyft fram de frågorna. Min fråga gällde att kräva tydlighet och ansvar. Jag fick inte riktigt svar på den frågan. Marianne Samuelsson undvek frågan. Det kan man göra med den inställning Miljöpartiet har, dvs. att man inte vill gå vidare och förändra. Jag och Folkpartiet har aldrig sett EU-bygget som något statiskt. Rent historiskt går det att se att så har det aldrig varit, och så kommer det aldrig att bli. Så har aldrig vår inställning varit. Låt oss se på hur man diskuterade under 50-talet och hur EG tog flera steg tillbaka. Charles de Gaulle stängde dörren för England osv. Så har det hållit på hela tiden och kommer att fortsätta framöver. Jag återkommer till frågan. Om man ska gilla läget - vilket Marianne Samuelsson kanske inte kommer att göra - hur ser Marianne Samuelsson på möjligheten att kräva politiskt ansvar för besluten och tydligheten i EU?
Fru talman! En del av detta har jag tagit upp i mitt anförande, nämligen att fördraget bör underställas folket för en folkomröstning. Därmed har vi visat att vi tar ansvar för det som beslutet gällde när man fattade beslut om medlemskapet, nämligen den fördragstext som då gällde kontra den nya. Om Karl-Göran Biörsmark tog samma ansvar och vore övertygad om att det här är ett bra fördrag skulle det inte vara något problem för Biörsmark heller att ha en sådan debatt. Det är konsekvent. Om ett fördrag underställs en folkomröstning, med en mängd fördragstexter, och det sedan sker en ändring, bör åtminstone folket få frågan. Annars hade det varit bättre att folket hade röstat om det framtida EU: Vill ni vara med i det framtida EU som bygger på mer överstatlighet, som går mot att bli en federal stat med gemensam valuta och gemensamt försvar, osv.? De frågorna fick man över huvud inte taget lyfta fram då. Då blev ja-sidan oerhört aggressiv och påstod att vi kom med skrämselpropaganda. Jag debatterade alkoholpolitiken med en folkpartist, som påstod att jag bedrev skrämselpropaganda. Jag tog upp precis de frågor som vi för länge sedan har accepterat och genomfört i det gemensamma EU. Det finns många delar i detta som gör att människor blir väldigt upprörda, när de vet hur debatten då var och de ser vad som sedan sker utan att få en chans att vara med och påverka. Om man tar ansvar för detta borde EU-frågorna vara stora och viktiga frågor i valrörelsen. Det är de oftast inte. Då är Folkpartiet inte lika intresserat av att tala om Natomedlemskap som man kanske är i just det här sammanhanget.
Fru talman! Man skulle önska sig naturligtvis bra mycket mer logik i debatten från Miljöpartiets sida. Å ena sidan är man för ett europeiskt samarbete, å andra sidan är man emot samarbetet inom EU. Inte minst när EU tar steg mot att bli ett Europa sätter man klackarna i marken. Det är uppenbart att man har svårt att hitta en väg framåt. Partikamraten i Europa har en helt annan hållning. Ni har svårt att hitta er väg framåt i frågorna. Då lägger ni - i en krystad debatt - fram kravet på folkomröstning. Vad då folkomröstning? Ska riksdagen vara en administratör av folkomröstningar när det gäller EU frågor? Är det det Miljöpartiet vill? Har inte Miljöpartiets ledamöter ett mandat från sina väljare att ta ställning också till de här frågorna?
Fru talman! Ja, vi har ett mandat från våra väljare att ta ställning till dessa frågor. Det är därför jag står här och argumenterar i de delarna. En viktig del i Miljöpartiets politik är demokrati, delaktighet, en möjlighet för människor att vara med och fatta beslut. Här tycker kristdemokraterna uppenbarligen att det inte är viktigt att människor är delaktiga. Det förvånar mig. Jag tycker att det är mindre logiskt än den debatt från Miljöpartiets sida som Holger Gustafsson hävdar är ologisk. Vi är för samarbete mellan EU-länder, mellan andra länder. Men vi vill inte vara med och bilda Europas förenade stater, med en gemensam valutapolitik, med en gemensam försvarspolitik, med en gemensam ekonomisk politik. Vi tror inte på den modellen. Vi anser inte att den gynnar demokratin. Vi tror inte att den är framtidens samarbetsform.
Fru talman! Kristdemokraterna är oerhört angelägna om demokrati både i Sverige och i Europasammanhang. Demokrati är inte bara folkomröstningar. De kan vara ett inslag i demokratin. Här utövar vi i högsta grad demokrati. Vi tar ansvaret, och vi håller dagligen kontakten med våra väljare för att utöva det mandat vi är satta att verka för. Fru talman! Det råder inget tvivel om att detta är ett sätt från Miljöpartiets sida att hålla den s.k. nejgrytan kokande så mycket som möjligt. Det är krystat. Det är enligt min uppfattning Miljöpartiets krampaktiga sätt att försöka blåsa liv i nej-sidan till varje pris. Och förmodligen för att rädda partiets egen existens återgår man ständigt till folkomröstningar, för att hålla grytan kokande och ha en förankring i de negativa strömningar som finns. Var ärlig i stället! Ta ställning till frågorna! Debattera sakfrågorna här i kammaren, så vi kan diskutera dem, i stället för att bara skyffla över det här till folket när man inte hittar sin egen väg framåt.
Fru talman! Jag blir något förvånad över att Holger Gustafsson kallar folkomröstningar för att skyffla över frågor till folket. Man skyfflar inte över frågor till folket, men man har möjlighet att ställa frågor till folket i folkomröstningar. Det är nonchalant mot människor att kalla det för att skyffla över frågor till dem, precis som om de inte vore värda att få ta ställning i viktiga frågor. Holger Gustafsson försöker naturligtvis gömma den verkligheten att vi som sitter i den här kammaren inte är representativa för folkets syn på EU. Det är inte 50 % för och 50 % mot, utan det är en liten grupp vänsterpartister, miljöpartister och enstaka andra ledamöter som representerar ungefär 50 % av folket i EU-frågorna. Det är fortfarande flera år efter. Det är inte bara vi som blåser liv i frågorna, utan det är snarare ni som gör det, genom att hela tiden gå med på mer överstatlighet och att förändra EU i en riktning som ni inte har förankrat ute bland människor.

Fru talman! Den här debatten kommer nu in i andra halvlek. Jag kan konstatera att det har sagts många kloka ord. Dessvärre har det också sagts en del mindre kloka ord. Jag ska försöka upprepa en del av de kloka orden, men det är framför allt några principiella frågor i betänkandet som jag kommer att koncentrera mig på. När det gäller de s.k. framtidsfrågorna, de frågor som ska diskuteras inför nästa regeringskonferens 2004 kommer Göran Magnusson att särskilt beröra dem. Fru talman! Ett godkännande av Nicefördraget handlar ytterst om EU:s utvidgning. För att utvidgningen ska komma till stånd har det varit nödvändigt att få ett fördrag som reglerar de s.k. maktfrågorna inom unionen. Med maktfrågor menas frågor som gäller röstreglerna i rådet, röstviktningen där, antalet kommissionärer och antalet platser i Europaparlamentet. Om detta inte kommer till stånd kommer utvidgningen att mer eller mindre stanna upp. Därför är det ytterst viktigt att Nicefördraget kan ratificeras av medlemsstaterna. Det var oerhört viktigt att det kunde förhandlas fram. Vi vet också att den här utvidgningen av EU är en historisk händelse i Europas historia. Den uppdelning som vi upplevde efter andra världskriget i över 50 år, med ett Öst och Västeuropa, med ett demokratiskt Västeuropa och en kommunistisk diktatur i Östeuropas stater, har nu äntligen kommit i ett läge då det kan vara en historisk parentes. Det finns nu möjlighet att förena öst och väst. Det är självfallet vår skyldighet och plikt att se till att det nu kan genomföras. Utvidgningen av EU har också, som redan har nämnts i debatten, varit av högsta prioritet för Sverige. Det var en mycket stor framgång för Sverige att under toppmötet i Göteborg kunna få till stånd en överenskommelse i Europeiska rådet om en dagordning för utvidgningen av EU, där stats och regeringscheferna klart och tydligt lade fast en tidtabell. Det var en framgång för Sverige. Jag har i olika sammanhang när jag har träffat företrädare för kandidatländerna fått höra av dem att de verkligen uppskattar de insatser som Sverige har gjort på detta område. Vi ska naturligtvis se till att vi kan fortsätta att infria våra åtaganden. Det är också glädjande att konstatera att utvidgningen är någonting som svenska folket uppskattar. Det kan man se i de olika opinionsundersökningar som genomförs, där vi ligger i topp bland EU:s medlemsstater. Nicefördraget förhandlades fram för ungefär ett år sedan. Det var egentligen inte en egen regeringskonferens, utan det var en fortsättning på Amsterdamförhandlingarna. Man kallade också de här förhandlingarna de s.k. Amsterdamresterna. Det var sådant som man inte lyckades bli klar med i Amsterdam som man fick skjuta till en senare förhandling. Som betonas i betänkandet, och som flera talare redan har varit inne på här, har den svenska riksdagen varit djupt involverad just i de svenska ståndpunkterna och de svenska förhandlingspositionerna när det gäller Nicefördraget. Jag vill också understryka det från talarstolen. Här har riksdagen varit med och fastställt de svenska ståndpunkterna. Det har varit kammardebatter, information och diskussioner i utskotten, och det har varit ett mycket ingående samråd i EU-nämnden om just Sveriges förhandlingspositioner. Som det står i betänkandet har riksdagen då varit med och kunnat ha ett avgörande inflytande över hur förhandlingarna ska föras från svensk sida. Jag säger detta därför att jag tror att det är av stort värde att ett nationellt parlament kan vara så här inblandat i processen. Där skiljer vi oss från andra länder. Vi och de två övriga nordiska länderna i unionen är undantag här. Vi tillhör också dem som pläderar för att om man lägger upp sitt arbete i andra medlemsstater på det sätt som vi har gjort bidrar man till att reducera det s.k. demokratiska underskottet. Ett resultat av att riksdagen då var så involverad i Nice är också att vi inte blev missnöjda med resultatet, som man blev i en del andra medlemsstater. Det här var, sett från vår sida, förhandlingar som inte fördes i slutna rum. Vi kände till vad som diskuterades bakom väggarna i Nice och andra sammanträdesrum, så det var ingen överraskning för oss. Däremot var det naturligtvis kanske en överraskning för dem som vill gå i en mer överstatlig riktning. De blev besvikna över att det inte kom ut någonting av konferensen. De som är emot EU-samarbetet var naturligtvis besvikna för att EU-samarbetet fortsätter och fördjupas. Jag ska inte gå in mer på det här. Det finns anledning att i eventuella repliker gå in mer i de frågorna. Låt mig bara, fru talman, beröra ett par saker ytterligare i slutet av mitt anförande. Det gäller Irland och Irlands folkomröstning. Det finns en utförlig beskrivning av detta i utskottsbetänkandet. Den principiella syn som där utvecklas är väldigt viktig. Vi ska naturligtvis behandla Nicefördraget precis på samma sätt som vi behandlar andra internationella överenskommelser och konventioner. Sveriges riksdag ska göra en självständig bedömning av innehållet i det framförhandlade fördraget utan att titta på Irland, Tyskland eller Spanien. Vi ska göra en självständig prövning. Så hanterar vi utrikespolitiska frågor i Sverige. Det är då märkligt att de partier som i andra sammanhang vurmar för att Sverige ska uppträda självständigt nu accepterar något slags veto från Irland som därmed lägger ratifikationsprocessen åt sidan. Vi ska naturligtvis bedöma det framförhandlade fördraget och ta ställning till det. Sedan får vi se vad som händer. Fördraget träder i kraft först den dag som 15 medlemsländer har ratificerat det. Då får vi se vad som kommer att hända i framtiden. Men vi ska samtidigt vara medvetna om att om fördraget inte kan träda i kraft försenas också den historiskt nödvändiga utvidgningen. Så de som vill fördröja fördraget tar också på sig ett mycket stort ansvar. När det gäller frågan om folkomröstningar har vi i Sverige haft rådgivande sådana sedan 1922. Under dessa år har det hållits rådgivande folkomröstningar vid fem tillfällen. Det är ganska få under den tidsrymden. Den senaste folkomröstningen hade vi 1994. Riksdagen bestämde då att Sverige borde gå med i EU, men man underställde svenska folket den frågan eftersom det var ett stort steg att ta. Det var inget vanligt internationellt samarbete att gå med i Europeiska unionen, utan det handlade om ett mellanstatligt samarbete där man enligt mellanstatliga metoder hade bestämt att lägga över vissa beslutsbefogenheter till gemenskapen. Det var ett stort steg att ta, och därför fick svenska folket vara med och säga sig mening. Som ni vet blev det ett ja i den folkomröstningen, vilket någon månad senare konfirmerades av riksdagen. När vi nu studerar Nicefördraget upptäcker vi att det inte har skett några större förändringar. Det är inga nya beslutsbefogenheter som förs över till den europeiska gemenskapen, alltså till första pelaren. Det är fortfarande så att samarbetets grundläggande karaktär förändras inte i och med att vi godkänner Nicefördraget. Jag kan inom parentes säga att eftersom det har gjorts väldigt många hänvisningar till Irland kan man kanske också göra en hänvisning till ett annat land strax söder om Sverige, nämligen till Danmark. Där har man ju av hävd tillämpat den principen att om det är fråga om nya traktat inom den europeiska unionen som innebär ett överflyttande av nya befogenheter till unionen ska det bli föremål för en folkomröstning i Danmark. Så har man alltid hanterat detta under årens lopp. När det gällde Nicefördraget genomfördes det ingen folkomröstning i Danmark eftersom samtliga partier och experter konstaterade att det inte innebar någon överflyttning av nya beslutsbefogenheter. Danmark var också det första landet som godkände och ratificerade Nicefördraget. Till sist vill jag tillägga att när riksdagen nu ska godkänna fördraget ska det enligt huvudregeln ske med kvalificerad majoritet. Det är en regel som har kommit till just för att man inte med bara en rösts övervikt ska kunna fatta beslut om att godkänna ett fördrag inom EU. Detta om något vittnar ju om hur seriöst vi behandlar den här frågan. Fru talman! EU ska nu med full kraft gå in i processen att välkomna nya medlemsstater från Centraloch Östeuropa. Förhoppningsvis kommer EU i en nära framtid att bestå av 27 medlemsstater, varav många kommer från den forna Warszawapakten. Genom att godkänna Nicefördraget tar vi vårt ansvar för den utvecklingen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Fru talman! Nicefördraget handlar ytterst om EU:s utvidgning, säger Lekberg. Nja, det är tveksamt. Jag har påvisat att det är en rad frågor i Nicefördraget som innebär förändringar i EU-samarbetet i överstatlig riktning och som icke har med utvidgningen att göra. Det är positivt om EU tar emot de folk som vill komma med i EU. Samtidigt ska vi inte glömma - och det har ju sagts här i debatten - att det är ett problem för anhängarna i ett par av länderna, i Estland och Polen, där de senaste opinionsundersökningarna visar att det finns en stor majoritet som är negativ till en EU-anslutning. Ju mer folk tycks få reda på om EU, desto mer negativ blir opinionen. Det visar nästan varje opinionsmätning i samtliga ansökarländer. Sverige har ett hyggligt sätt att arbeta med EU frågor. Regeringen hade också goda ambitioner i delar av förhandlingsarbetet. Det var bara det att Sverige led ett nederlag när det gällde att bibehålla den begränsade dagordning som Sverige ville ha och fick riksdagens stöd för. Vi i Vänsterpartiet har inte gått emot en självständig prövning av Nicefördraget. Men om det har hållits en folkomröstning i konstitutionell ordning - och där finns det inga forumregler - och folket har sagt nej finns inte den enhällighet kring Nicefördraget som de grundläggande EU-fördragen kräver. Därmed har fördraget fallit.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att Europeiska rådet behandlade frågan om folkomröstningen i Irland i Göteborg. Andra medlemsstater ska ju inte lägga sig i vad ett annat land beslutar. Men i Göteborg sade man klart och tydligt att alla medlemsstater var överens om att ratifikationsproceduren skulle fortsätta med oförminskad fart. Man skulle också hjälpa Irland om Irland behövde ha hjälp. I detta instämde också den irländska regeringen. Det som nu sakligt kommer att ske är - som jag betonade i mitt anförande - att varje medlemsstats nationella parlament måste gå igenom det framförhandlade fördraget, självständigt bedöma det och säga ja eller nej till det. Först mot slutet av kedjan får man se hur läget är. Är det då bara 14 av 15 länder som har anslutit sig till fördraget träder det inte i kraft, om det inte är så att det land som inte har biträtt det kommer och vill ha något slags specialarrangemang. I så fall får det diskuteras. Återigen: Det som skulle vara oerhört farligt för oss vore om vi inte gör den självständiga prövning som vi alltid ska göra när det gäller internationella avtal och konventioner.
Fru talman! Som sagt var: Vi ska göra vår självständiga prövning av denna fråga och allting annat. Det har vi inte sagt nej till. Det är därför vi vill pröva det här. Men det är ju så att i denna självständiga prövning måste också hänsyn tas till det fördrag som vi är anslutet till, vilket innebär att om ett land säger nej till en fördragsändring ska fördragsändringen inte träda i kraft. Nu deltar vi, med vår självständighetsrätt naturligtvis, i ett sätt att ringa in det land där folket i folkomröstning faktiskt har sagt nej. Då deltar vi i en politisk påtryckningsprocess. Det kan man naturligtvis ha meningar om, och jag tycker nog att man kan ha en kritisk mening om det. Skulle EU vara intresserad av att vinna tid skulle EU nu sätta i gång och ta bort de delar som irländarna har varit kritiska mot, t.ex. det vidgade militärpolitiska samarbetet, överstatliga drag och sådant som de har protesterat mot i folkomröstningen. Då skulle vi kanske kunna närma oss den idealbild som Sören Lekberg har, nämligen att fördraget ska handla om utvidgning och inte om något annat. Nu är det tyvärr så att fördraget handlar om mycket annat, och det går i riktningen mot ett eliternas Europa.
Fru talman! Fördraget handlar, som Kenneth Kvist säger, om lite mer än just Amsterdamresterna. Det handlar bl.a. om nya förfaranderegler för domstolen, som jag upplever att alla tycker är bra. Det finns även en del nya klarlägganden när det gäller röstförfarandet, att fler beslut ska omfattas av kvalificerad majoritet osv. Det är något som jag vet att en del EU-motståndare i vissa lägen tycker är bra, eftersom man tycker att enhällighet när det gäller exempelvis koldioxidskatter inte är bra utan vill ha beslut med kvalificerad majoritet, så ibland brukar ju ändamålen helga medlen. Men låt mig ta upp det principiellt viktiga då det gäller Irlandsfrågan. Jag har här betonat, och det finns även angivet i betänkandet, det som är det principiella förhållningssättet till internationella avtal, och det är att vi alltid ska göra en självständig bedömning. Vi vet att i FN-sammanhang ska ett visst antal länder vara med på konventionerna för att de ska bli bindande och gällande. Inte sitter vi då och gör en allmän spekulation, Kenneth Kvist, och säger: Kommer det verkligen att bli så här många länder? Vi kanske ska vänta och se i stället. Även om det är en angelägen fråga, väntar vi så att vi blir säkra på att det kan träda i kraft. Så kan vi inte förhålla oss, utan vi ska självständigt göra en bedömning. När ratifikationsprocessen sedan är avslutad får vi se om vi har uppnått godkännande av 15 medlemsstater eller inte. Har vi det inte, får vi naturligtvis tillsammans med Irland diskutera vad vi ska göra åt detta. Men det är för tidigt att dra den slutsatsen nu.
Fru talman! Sören Lekberg säger att samarbetets grundläggande karaktär inte förändras och vill väl med detta säga att det inte är särskilt mycket förändringar som sker i Nicefördraget, vilket jag tycker inte riktigt stämmer. Det är ju ganska mycket förändringar, inte minst när det gäller maktfrågorna där det sker en stor förändring från att de mindre länderna har haft större inflytande till att de större länderna nu får ett större inflytande. EU-militariseringen är en annan del. Dessutom försvinner vetorätten på 33 områden. Som jag ser det är det ganska stora fördragsändringar. Det är lite förvånande när det låter som att det egentligen inte är något som vi beslutar om i dag i riksdagen, men det är ju det. Annars hade vi inte ens behövt ta detta till riksdagen. Jag skulle vilja ha ett tydligare besked om vad det är som riksdagen ska besluta om som inte är någon förändring av den grundläggande karaktären.
Fru talman! Det är så, Marianne Samuelsson, att fortsättningsvis, även efter Nice, kommer samarbetet inom unionen att baseras på mellanstatliga överenskommelser. Det är fortfarande medlemsstaterna som är fördragets herrar som bestämmer om samarbetet ska utökas eller inskränkas eller hur det ska utvecklas, och så kommer det att vara även efter det att Nicefördraget har ratificerats. Därmed har den grundläggande karaktären inte förändrats. Vad man däremot har gjort på vissa områden är att man har utvecklat samarbetet. Låt mig ta några exempel. Det som kallas för det militära samarbetet, vilket är ett lite propagandistiskt uttryck för att pådyvla någonting som det inte är frågan om, handlar om att EU har fått en krishanteringsmekanism, en förmåga att vara en effektiv partner när det gäller krishantering. Det handlar inte om något gemensamt försvar eller något sådant. EU kommer inte att ha några militära förband eller styrkor, utan det är ju medlemsstaterna som kommer att ha det. Detta är ett samarbete som utvecklas, och vi vet genom olika opinionsundersökningar att svenska folket värderar just det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Det grundläggande i fördraget av dess mellanstatliga karaktär kommer alltså att finnas kvar.
Fru talman! Sören Lekberg besökte ju liksom jag VEU:s parlamentariska församling. Där kunde man få höra ganska mycket om hur många av EU-länderna ser på militariseringen och framtiden. Det vore intressant att få den framtidsdebatten här hemma, för den är inte av den art som vi brukar ha här. Trots det skulle jag vilja ta upp det som vi uppfattar som militarisering. När Nicefördraget slöts sade Anna Lindh bl.a. att det mest var fråga om att syssla med minröjning. När man sedan läser vad det är Sveriges bidrag består i finner man att det är en mekaniserad bataljon, ett ingenjörskompani, ett ubåtsförband och ett spanings och jaktflygsförband. För mig är det oerhört svårt att tro att man ska kunna röja minor med jaktflyg. Det måste vara en annan del som man satsar på när man ser framåt i EU:s militarisering. Och visst är det en förändring i fördraget - det tror jag att även Sören Lekberg kan se - när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
Fru talman! Jag vill för egen del fortsätta att hålla debatten på en saklig nivå och undvika slängar om att man skulle röja minor med jaktflyg osv. Jag tycker inte att det hör hemma här. Vad som är väsentligt är nämligen att EU:s utrikes och säkerhetspolitiska samarbete och krishanteringen inte är överstatligt. Det vilar på andra pelaren och är rent mellanstatligt. Vi bestämmer själva om vi ska delta i dessa missioner eller icke. Beslutanderätten ligger helt i våra händer. Det är alltså ett mellanstatligt samarbete. Det är inte överstatligt. Därför kan vi naturligtvis vara med i detta, om vi så önskar. Vi vet ju också att i de opinionsundersökningar där svenska folket får frågan vad de tycker är bäst med EU-samarbetet säger de plötsligt att det är det utrikesoch säkerhetspolitiska samarbetet. Jag tror att de flesta av oss vill att Sverige ska kunna vara med och bidra till att stärka fred och frihet. Men vi ska inte överlåta det till några överstatliga organ, utan vi ska själva bestämma när vi vill vara med och hur mycket vi vill vara med. Den möjligheten har vi fått. Jag vill återigen betona att EU-samarbetets mellanstatliga karaktär över huvud taget inte förändras med Nicefördraget. Men jag vill också vädja, och det kanske jag gör förgäves, om detta att vad Nicefördraget medverkar till, och kan medverka till, är att EU:s utvidgning kan genomföras så att fler länder har möjlighet att komma med i unionen och dess gemenskap. Säger man nej till Nice kommer man att stoppa upp den processen.